Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 1975/76:23 behandlar vuxenutbildning i alla de mångskiftande former som den i dag finns. Jag skall med utgångspunkt i ett par motioner och de reservationer som centerledamöterna i utskottet står bakom kommentera några av punkterna i betänkandet. Först några ord om den kommunala vuxenutbildningen. SVUX — utredningen om studiestöd åt vuxna — har i sitt betänkande Utbildning för vuxna föreslagit en basorganisation som skulle göra det möjligt för en kommun att anordna ett visst antal kurser i vissa givna ämnen även om antalet deltagare endast uppgår till fem. Ett förverkligande av SVUX:s förslag skulle framför allt betyda en förbättring av möjligheterna till studier inom den kommunala vuxenutbildningens ram i de mindre och medelstora kommunerna. I årets budgetproposition tog statsrådet inte ställning till SVUX:s förslag utan hänvisade detta för ytterligare beredning till den i höstas tillsatta folkbildningsutredningen. Motiveringen är enligt statsrådet gränsdragningsproblematiken. Enligt centerns uppfattning behöver ett framtagande nu av SVUX:s begränsade förslag inte innebära att man föregriper den genomgång av hela gränsdragningskomplexet som folkbildningsutredningen skall göra. Vi håller med statsrådet om att gränsdragningen som helhet mellan den kommunala vuxenutbildningen och studieförbunden, mellan studieförbunden och högskolan och flera andra utbildningsanordnare kommer att bli besvärlig att göra. Därför är det viktigt att den inte hastas fram. Folkbildningsutredningen måste få tid på sig att gå igenom de här frågorna ordentligt och så småningom lägga fram ett väl genomarbetat förslag. Det är därför positivt att ett enigt utskott nu begär att en proposition baserad på SVUX:s förslag skall föreläggas riksdagen hösten 1977. Ett förslag redan till nästkommande riksdag som vi begärt i vår motion hade naturligtvis varit ännu bättre, men det här bör ge tid för den bearbetning av förslaget som eventuellt kan behöva göras mot bakgrund av remissinstansernas synpunkter. Jag förutsätter att den proposition som läggs på riksdagens bord i enlighet med utskottets krav kommer att bygga på SVUX:s nu framlagda förslag. Det bör alltså innebära förslag om basorganisation, skolledarresurser och höjt schablonbidrag. Genom den av SVUX föreslagna basorganisationen kommer den kommunala vuxenutbilningen starkare än nu att inrikta sig på den kompetensgivande utbildningen. Och det är nödvändigt, speciellt om vi menar allvar med att öppna högskolan för nya grupper. Då måste vi också ge de många människorna möjlighet att skaffa sig de nödvändiga förkunskaperna för att få tillträde till högskolan. En annan fråga i betänkandet gäller undervisningen i svenska för invandrare. Denna har nu försöksvis pågått i tio år, och det är angeläget att en ordentlig utvärdering kommer till stånd. Utskottet tar fram ett antal angelägna frågor som bör belysas i en sådan utvärdering: hur man nått ut till olika målgrupper, de pedagogiska erfarenheterna, effekterna av timtalsbegränsningen m.m. Den sistnämnda har genom sin konstruktion främst drabbat de hemarbetande kvinnorna. Det är därför viktigt att skolöverstyrelsens under några år upprepade krav och utskottets skrivning förra året snarast leder till att timtaksbegränsningen slopas. Regeringen har i praktiskt handlande visat att man är beredd att i efterhand revidera gränserna och höja timantalet högst väsentligt. Den ordningen medför dock besvärliga organisatoriska problem, inte minst för studieförbunden, som inte förrän i efterhand vet om de får statsbidrag till hela sin verksamhet på det här området. Trygghetslagarna och cirkelledaravtalen ställer stora krav på studieförbundens planering när det gäller behov av lärare och undervisningslokaler. Man vet i dag inte om man med full kraft skall våga driva en uppsökande verksamhet i bostadsområdena för att stimulera framför allt kvinnorna till studier. Räcker då den timtilldelning man har fått? Eller riskerar man att inte få ut statsbidrag för en del av verksamheten? Det skulle vara bra om studieförbunden nu kunde få besked att det trots timtalsbegränsningen är fritt fram för alla studieförbund i en aktiv uppsökande verksamhet. Ett besked att alla studieförbund kommer att få täckning för det överdrag av antalet tilldelade timmar som kan bli resultatet av en sådan satsning. Ett sådant besked vore välkommet i första hand kanske inte för studieförbunden men för dem det närmast gäller, nämligen invandrarna. Inte minst invandrarkvinnornas situation är här besvärlig. Mannen har möjligheter — och utnyttjar dem också i stor utsträckning — att lära sig svenska på arbetstid. Barnen lär sig i skolan och av kamrater. Kvinnorna blir lätt isolerade i ett land vars språk de inte förstår, med andra vanor och sedvänjor. De får svårt att klara kontakten med myndigheter av olika slag osv. En satsning på undervisning i svenska, som även når ut till invandrarkvinnorna, är vid sidan av hemspråksundervisningen för invandrarbarn enligt vår uppfattning en av de viktigaste bitarna i förverkligandet av den invandraroch minoritetspolitik som riksdagen antog förra året. Alla studieförbund måste självklart ha samma möjligheter att arbeta på detta område. Det är viktigt att allt kunnande och all entusiasm som finns för att nå ut till invandrarna med svenskundervisning tas till vara. Detta gäller även de möjligheter som efter ett riksdagsuttalande nu finns för folkhögskolorna att anordna den lagstadgade undervisningen för invandrare. Det är då nödvändigt att de har samma möjligheter som alla andra att erbjuda en kostnadsfri undervisning, dvs. de måste få täckning för kostnaderna för kursmaterial, lokaler, administration och liknande. sökande verksamhet på arbetsplatser. Ansvaret för den uppsökande verksamheten skall enligt beslutet ligga på de fackliga organisationerna. Avsikten med den uppsökande verksamheten är att nå de korttidsutbildade människorna och ge dem en impuls att börja studera. Många av dessa människor finns i glesbygdsområden och inom näringsgrenar som jordbruk och fiske. De fackliga organisationer som har en möjlighet att nå ut till dessa människor är LRF, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation. Därför är det enligt vår mening viktigt att även dessa organisationer får möjlighet till bidrag för uppsökande verksamhet. På det sättet kan man minska den orättvisa som uppstod i och med förra årets beslut. Löntagarnas fackliga organisationer får pengar till uppsökande verksamhet bland sina medlemmar. Genom LRF, Sveriges fiskares riksförbund och SHIO kan man nå stora grupper som har samma behov av utbildning. Riksdagen har när det gällt bidrag till central kursverksamhet tidigare jämställt de här tre organisationerna med övriga fackliga organisationer. Genom att ge bidrag för uppsökande verksamhet även till dessa organisationer utnyttjar samhället möjligheten att via dem nå ut till stora grupper korttidsutbildade människor, som annars riskerar att hamna utanför samhällets satsning på vuxenutbildning. Centern har länge hävdat nödvändigheten av en sådan satsning, detta för att ge människor som tidigare inte haft möjligheter chans till studier. De utbildningsklyftor som finns måste minskas. Alla tillgängliga resurser måste sättas in. Då är det en rättvisefråga att också de här gruppernas fackliga organisationer får bidrag till uppsökande verksamhet för att engagera sina medlemmar i studieverksamhet. Avslutningsvis, herr talman! Till folkhögskolorna utgår ett speciellt statsbidrag för s.k. kringpersonal. Det konstruerades en gång i tiden så att fördelningen av lönekostnaderna mellan staten och skolans huvudmän skulle bli oförändrad. Så har emellertid inte blivit fallet. Till lönekostnaderna har sedan bidraget konstruerades lagts en rad lönekostnadspåslag som huvudmannen har att erlägga. Till dessa påslag tas ingen hänsyn vid den årliga jämkningen av bidragsunderlaget. På det sättet har huvudmannens andel av kostnaderna ökat högst väsentligt. Därför har vi föreslagit en uppräkning av detta bidrag i avvaktan på ställningstagandena till folkhögskoleutredningens framlagda förslag. Herr talman! Med det nu sagda ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer i utbildningsutskottets betänkande som centerledamöterna står bakom.

Herr talman! De flesta kommuner har i dag kommunal vuxenutbildning. Den nedgång i antalet studerande som gjorde sig märkbar för något år sedan har förvänts i en svag uppgång även om man tyvärr måste konstatera att den ökningen inte i första hand gäller studerande med dålig grundutbildning utan i huvudsak berör studerande vid gymnasieskolans kurser. Från moderata samlingspartiets sida har vi alltid velat se den kommunala vuxenutbildningen som ett medel för att utjämna i första hand utbildningsklyftorna mellan dem med enbart folkskola och senare generationer. Den kommunala vuxenutbildningens möjligheter att ge utbildning som leder till behörighet till senare fortsatta studier inom gymnasieskolan har vi sett som den viktigaste uppgiften, men fortfarande tycks det vara svårt att nå dem för vilka vi anser att den kommunala vuxenutbildningen är mest angelägen. Det finns emellertid en annan kategori presumtiva studerande för vilken möjligheterna till den kommunala vuxenutbildningen inte är öppna. Jag syftar då på ungdomar som lämnat grundskolan men ännu inte fyllt 18 år. I årets budgetproposition vidgas möjligheten att få kommunal vuxenutbildning till att omfatta dem som inte fyllt 18 år i de fall de söker behörighetsgivande utbildning och sådan utbildning inte kan ges i den vanliga gymnasieskolan. Vi ser denna utvidgning med glädje men anser inte att den är tillräcklig. De fakta som presenterats av sysselsättningsutredningen och den aktuella situationen på arbetsmarknaden pekar på stora svårigheter för ungdomar i åldern 16-18 år att få arbete. En stor del ungdomar avbryter också sina gymnasiestudier därför att de inte har kommit in på en linje till vilken de i första hand har sökt. Ungdomsarbetslösheten är en realitet och en bister sådan. Det borde ligga i samhällets intresse att vidtaga alla tänkbara åtgärder för att bidra till att sänka denna och om möjligt ge dessa ungdomar en utbildning i vilken de kan engagera sig och vilken de finner meningsfull. I reservationen 1 har herr Nyhage och jag föreslagit en ytterligare utvidgning av möjligheterna till tillträde till den kommunala vuxenutbildningen för dem som inte fyllt 18 år. Det gäller då dessa ungdomars tillträde till viss yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning. Det finns många kommuner som saknar vissa av gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. På ort där viss yrkesinriktad studieväg inom gymnasieskolan inte finns, saknas också resurser för undervisning i den praktiska delen. Då borde utbildningsmöjligheter öppnas, så att man kunde inordna den fackteoretiska delen av utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen medan de arbetstekniska momenten kunde utföras på arbetsplats på orten. Vi föreslår därför att nu gällande regler kompletteras med bestämmelser, som gör att den som fyllt 16 år och har minst sex månaders praktisk yrkeserfarenhet efter särskilt beslut av intagningsnämnden kan antagas om han eller hon inte på annat sätt kan få lämplig yrkesutbildning. Herr talman! Reservationerna vid punkten 3 kommer att beröras av herr Strindberg och herr Nordstrandh, men vid punkten 8 finns en gemensam borgerlig reservation. Där skall jag något komplettera vad fröken Rogestam sagt. Reservationen tar upp möjligheterna för studieförbunden att på lika villkor bedriva invandrarundervisning. Vi ställer detta krav om lika villkor i reservationen 10. Utskottsmajoriteten vill inte göra ett uttalande i denna fråga. Någon motivering ges inte — vilket jag tycker är något märkvärdigt men ändå förståeligt. ABF har nämligen genom det nu tillämpade tillvägagångsättet mer eller mindre skaffat sig ensamrätt beträffande denna form av undervisning. Det finner vi inte vara riktigt. Jag vill här tillfoga att det inte bara är de politiskt anknutna studieförbunden som vi anser bör ha denna rätt — vårt krav gäller också övriga studieförbund. Det är en fråga om rättvisa och demokrati och vi anser inte att det nuvarande systemet fyller de krav vi kan ställa på det. När det gäller den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna har vi också två reservationer. I den ena, nr 12, kräver vi att den uppsökande verksamheten i samma grad skall gälla de korttidsutbildade inom LRF, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation. Även här är det ett rättvisekrav som måste uppfyllas, och på samma sätt som bl.a. den prioriterade fackliga utbildningen i studiecirkelform står öppen för personer tillhörande dessa förbund bör också den uppsökande verksamheten för korttidsutbildade göra det. Denna uppsökande verksamhet föreslås under nästa år öka genom en höjning av anslaget från i dag 5 milj.kr., inkl. kostnaderna för fackorganisationernas utbildning av studieorganisatörer, till totalt 12 milj.kr. Redan FÖVUX ställde sig emellertid tveksam till huruvida värdet av den uppsökande verksamheten stod i relation till kostnaderna. Någon utvärdering kan man heller inte begära efter så kort tids verksamhet.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

Herr talman! Det är framför allt två förhållanden som nödvändiggör en ökad satsning på den kommunala vuxenutbildningen. Dels är det väsentligt att motverka den ojämlikhet som uppstår i förhållandet mellan Anslag till vuxenutde generationer som har fått resp. inte har fått genomgå grundskolan bildning och gymnasieskolan, dels är det väsentligt för att besluten om vidgat tillträde till högskolor — som ingick i U 68-reformen — skall få någon praktisk betydelse och inte bara framstå som tomma ord. Det är först och främst en fråga om att kompensera de vuxna ur arbetarklassen, eftersom de alltid har varit och alltjämt är diskriminerade i utbildningsavseende. I SVUX slutbetänkande från juni 1975 läggs när det gäller den kommunala vuxenutbildningen en rad förslag, som dock inte har lämnat några synliga spår i årets budgetproposition. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför i en motion till årets riksmöte att riksdagen begär att regeringen på grundval av SVUX förslag lägger fram förslag om förstärkning av resurserna för den kommunala vuxenutbildningen. Det är glädjande att utskottet delar denna uppfattning. Utskottet understryker angelägenheten av att SVUX förslag bereds skyndsamt. Med litet god vilja från regeringens sida borde dock förslag i denna fråga kunna väntas tidigare än hösten 1977. Det finns också en annan grupp människor som är handikappade i utbildningshänseende, nämligen invandrarna. Deras möjligheter att bedriva studier är ytterst begränsade. Ändå är behovet av studier både i svenska språket och i samhällskunskap betydligt större hos den gruppen än hos någon annan. Undervisningen i svenska inom ramen för den s.k. 240-timmarslagen har i praktiken resulterat i några få timmars undervisning i svenska, då oftast utanför arbetstiden och under ogynnsamma pedagogiska förhållanden. Språkliga hinder är ett svårt handikapp i dagens samhälle, där god utbildning krävs även i enkla, vardagliga kontakter med myndigheter av olika slag. Vänsterpartiet kommunisterna menar att studietillfällena för invandrarna måste ökas. Den kommunala vuxenutbildningen bör byggas ut och följas upp med en bättre information till invandrarna om denna rättighet. Det är angeläget att t.ex. folkhögskolorna används för bedrivande av s.k. kortare kurser för invandrare. Vänsterpartiet kommunisterna har också i motionen 2140 föreslagit dels att en utvärdering görs beträffande den lagbundna undervisningen i svenska för invandrare, dels att frågan om hur invandrare som saknar anställning skall kunna få undervisning i svenska utreds. Även här delar utskottet vår uppfattning, och i sin skrivning har utskottet pekat på att en utvärdering bör resultera i förslag till förändringar och förbättringar om invandrarundervisningen. Jag har givetvis, herr talman, inget yrkande utan noterar bara utskottets enighet i vad gäller åtgärder för att förbättra både vuxenutbildningen i stort och invandrarundervisningen. Utskottets 210 skrivning i dessa frågor borde också från regeringshåll kunna resultera i praktisk handling. Till sist vill jag ta upp möjligheterna för invandrare att bedriva högre studier. Studier på gymnasial och framför allt på högskolenivå är nästan omöjliga för invandrare att genomföra, eftersom goda kunskaper i svenska fordras. Det är därför rimligt att åtgärder vidtas som stimulerar och underlättar för invandrare att studera på högre nivå. Frågan huruvida undervisning kan beredas på invandrarnas eget språk borde undersökas, åtminstone beträffande de stora invandrarspråken. Herr talman! Jag har som jag tidigare sagt inget annat yrkande än om bifall på samtliga punkter till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Vuxenutbildningen i sina olika former har i likhet med de närmaste föregående åren totalt sett fortsatt att öka i omfattning. Det är glädjande. Särskilt studiecirkelverksamheten visar, som budgetpropositionen uttrycker det, en markant uppgång. Det är som jag personligen ser det kanske ännu mer glädjande. Med studiecirkeln når vi längst ut bland medborgarna, vi når praktiskt taget alla grupper — inte bara de grupper som har bristfällig utbildning utan också s.k. högutbildade som, vare sig de vill medge det eller inte, ofta har sådana brister i sin allmänbildning och medborgarkunskap i vidaste bemärkelse att de förvisso har behov av den kompletteringsutbildning som studiecirkeln kan ge. Helt klart är att de insatser som måste ges förtur är de som riktas till grupper med bristfällig skolutbildning. Men man får inte glömma bort att också andra medborgare har ett legitimt behov av vidareutbildning och krav på samhälleligt stöd för sina ambitioner. Studiecirkelns stora förtjänst är att den som ingen annan studieform är flexibel och anpassningsbar, passande de flesta människor.

Orsaken till den beräknade ökningen av kostnaderna för studiecirkelverksamheten är tvåfaldig — dels den prognostiserade expansionen med 14 96, dels budgetpropositionens förslag om att statsbidraget till allmänna studiecirklar skall höjas med 4 kr. per studietimme. Jag har förståelse för att en kostnadsjägare, ute i den mycket vällovliga avsikten att nedbringa statens utgifter, tar sig en funderare på den inte obetydliga höjningen med 4 kr. per studietimme. Denna förståelse kan jag ha alldeles oavsett att det enligt min uppfattning finns andra områden inom statsförvaltningen som mera förtjänar att utsättas för kostnadsjakt än utbildningsområdet. Studiecirkelns behov av ytterligare 4 kr. per studietimme är helt be tingat av med cirkelledarnas organisationer ingångna avtal om höjda löner i samband med förra årets avtalsrörelse, som i det här stycket var utomordentligt hård. Alternativet till ett höjt statsbidrag är en betydande ökning av kursavgifterna för de deltagande i studiecirklarna. Med oförändrade inkomster skulle studieförbundens ekonomi svikta och deras verksamhetsmöjligheter begränsas. Att ytterligare generellt höja kursavgifterna utöver vad som redan skett av andra orsaker än ökade lönekostnader är orealistiskt och rimmar dessutom illa med den utbildningspolitiska målsättningen att nå ut till så många människor som möjligt utan hinder av deras ekonomi. Mot budgetpropositionens förslag finns det enligt min mening ingenting att invända i dagens situation för studiecirkelverksamheten. För allmänna studiecirklar i vissa ämnen, s.k. prioriterade cirklar, utgår ett schabloniserat tilläggsbidrag med 15 kr. per studietimme. De prioriterade studiecirklarna är f.n. cirklar i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på högst grundskolans nivå, vidare cirklar i hemspråk för invandrare, cirklar som har till syfte att meddela facklig utbildning och cirklar som har till syfte att utveckla handikappades färdigheter att meddela sig. Avsikten med att införa ett tilläggsbidrag var framför allt att människor med en grundutbildning under grundskolenivå skulle kunna erbjudas studier upp till denna nivå mot lägre avgifter. Prioriteringen började med grundskoleämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap, ämnen som man, om man går i kommunal vuxenundervisning, får studera avgiftsfritt. Valfriheten i studieformen skulle alltså öka för dem som ville grundskolestudera genom att kostnadsskillnaden krymptes. Så långt fanns godtagbar motivering. Men när också alla cirklar som har till syfte att meddela facklig utbildning tillerkändes samma höga tilläggsbidrag, föll den ursprungliga motiveringen i stort sett bort. Nu rör det sig inte längre om studier av grundskoleämnen, ej heller enbart om studerande som har den lägsta ursprungsnivån eller utbildningsmässigt är mest eftersatta i samhället. Det är helt enkelt fråga om favorisering av en stor grupp människor som varken generellt sett är särskilt lågutbildade eller normalt icke kan orka med vanliga kursavgifter. Det gemensamma för dem är i stället den politisk-fackliga uppgiften och sysselsättningen. De sociala skälen har i stort bortfallit. Prioriteringen har därmed, som vi ser det, gått snett. I princip är det enligt vår mening konsumenternas fria val av studieämnen som skall skapa och styra cirkelutbudet, inte bidragsbestämmelser. På den principen bör man tumma endast i undantagsfall. I den mån en cirkel uppfyller villkoren för statsbidrag bör det statsbidrag den erhåller vara enhetligt, lika för alla typer av cirkel. Stödåtgärder för vissa studier — om man vill driva fram sådana för vissa människor — får vidtas på annat sätt. Vi menar alltså att studiecirkelbidragen snarast bör utgå med samma belopp för alla allmänna studiecirklar i dagsläget inom oförändrad anslagsram, innebärande varken ökning eller minskning av anslagsposten Bidrag till studiecirkelverksamheten. Det bör finansministern observera, när han beskyller moderata samlingspartiet för att ägna sig åt överbudspolitik på detta område. Att samhällets stöd till studieförbunden skall ges opartiskt och oberoende av huvudman borde vara självklart och ostridigt — jag säger ”borde vara”.

Uttalanden av utbildningsministern på den socialdemokratiska partikongressen förlidna höst är illavarslande för vad som kan komma att ske. Därvid framkom det ganska klart, hur man än tolkar det som sades, att utbildningsministern då inte ville vara med om något nytt generellt stöd som också skulle gå t.ex. till den — trots alla hinder — relativt framgångsrika Medborgarskolan. Det skulle ju ge denna samma möjligheter som ABF, och det var inte meningen. Det var enligt utbildningsministern en ideologisk villfarelse. Det i reservationen 4 föreslagna riksdagsuttalandet om att samhällets stöd till av SÖ godkända studieförbund skall ges opartiskt och oberoende av huvudman är faktiskt påkallat. Det borde ha varit onödigt men är det alltså icke. Beträffande den i studiecirkelform bedrivna undervisningen i svenska språket för invandrare — om vilken det redan har sagts en del i debatten här — begär nu utskottet enhälligt att en övergripande utvärdering genom regeringens försorg skall företas av den hittills bedrivna undervisningen av denna typ. Det är ett initiativ som måste hälsas med mycket stor tillfredsställelse. Utvärderingen är angelägen och reslutatet av den motses med stort intresse på många håll. Allt torde icke vara väl beställt.

De fackliga organisationerna tillåts utestänga alla andra studieförbund från möjligheten att bedriva sådan undervisning - ja, bokstavligen tvinga in invandrarna i av ABF anordnade cirklar. Det har viss likhet med kollektiv anslutning av fackligt organiserade till visst politiskt parti. Jag har exempel från åtskilliga arbetsplatser där ett annat studieförbund än ABF fått arbetsgivarens tillstånd att utbjuda sina kurser, där berörda invandrare förklarat sig vilja gå på dessa kurser — som de uppfattat som bra, med utmärkta lärare — men där facket, påhejat av ABF, sagt nej. Och nej har det blivit. Det är så sant som det är sagt i reservationen 10 — jag vill gärna läsa in det i protokollet: ”Det faktum att många av våra invandrare arbetar i industrin utgör inte något skäl för att låta Arbetarnas bildningsförbund i realiteten få ensamrätt till undervisningen.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

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande, som behandlar propositionen om vuxenutbildning jämte motioner, har sammanförts en rad olika slags ärenden rörande många områden. Från folkpartiets sida har fröken Hörlén tidigare behandlat några av avsnitten, och jag skall begränsa mig till att säga några ord om punkterna 3 t.o.m. 6, som avser studiecirkelverksamheten och folkhögskolorna. Folkhögskolans ambitioner att anpassa sig till nya tiders krav har i tidigare debatter omnämnts här i kammaren. Folkhögskolan saknar en central läroplan, och det har medfört en frihet och en obundenhet som har gett möjlighet för folkhögskolan att möta förändrade avnämarkrav. De rön som man har gjort på det pedagogiska området har varit av stort värde, och den förnyelse som folkhögskolan allmänt sett kunnat prestera har varit betydande. Folkhögskolan har också förändrats i andra hänseenden. Den relativa andelen långkurser har blivit mindre, och antalet kortkurser har kraftigt ökat. Sedan elevantalet för långkurserna stagnerat och i princip legat stilla i flera år har antalet kortkursdeltagare stigit mycket kraftigt. Förskjutningar till äldre elever och elever med kort grundutbildning har också varit påtagliga inslag i elevsammansättningen. Folkhögskolans kulturroll har bl.a. kommit till sin rätt genom satsning på de estetiska ämnena. Samarbetet med folkrörelser, organisationer och studieförbund har utvecklats också under de år som har gått. Att allt fler handikappade elever i dag läser i folkhögskola måste ses som mycket positivt. Om stödet till folkhögskolorna och möjligheterna för dem att fortleva är utskottet i allt väsentligt ense. På några punkter har vi motionsledes velat gå längre än vad regeringen har föreslagit. Ett sådant område är försöksverksamheten med samordningstjänster inom vuxenutbildningen, där folkhögskolorna haft möjlighet att stärka och utöka sitt samarbete med studieförbunden. Skolöverstyrelsen har konstaterat att detta ekonomiska stöd på ett avgörande sätt har varit mycket stimulerande för att kunna etablera nya kontakter mellan studieförbunden och folkhögskolorna. Skolöverstyrelsen har därför föreslagit en uppräkning. Här skall också beaktas att ytterligare skolor kommer att satsa på en sådan här kontaktverksamhet, och trenden mot att allt fler kursdeltagare söker de kortare kurserna ökar mycket kraftigt. Detta innebär i sin tur ett betydligt större kostnadskrav på administrationen. Därför har vi från folkpartiet yrkat på att de 200 000 kr. som nu utgår skulle ökas till 400 000 kr. Beträffande fritidsledarutbildningen vid folkhögskolorna antog riksdagen förra året en tilläggsresurs i form av ett särskilt statsbidrag. Det föreslogs då från regeringens sida 500 kr. per elev och läsår, men efter framstötar från folkpartiet här i riksdagen höjdes detta anslag till 700 kr. Vi yrkade dessutom att man skulle gå på folkhögskoleutredningens delbetänkande som föreslagit en annan konstruktion. När det gäller konstruktionen har vi i motionen 589 till årets riksdag ånyo föreslagit att folkhögskoleutredningens år 1975 avgivna delförslag skulle antagas. Folkhögskoleutredningen arbetar dock med denna fråga i samband med högskoleutbildningen inom folkhögskolan och avser att lägga fram förslag i denna fråga redan i år. Med det beskedet har vi motionärer låtit oss nöja. Däremot har vi sagt att det under tiden är rimligt att räkna upp de medel som har anslagits i denna särskilda resurs. Från folkpartiets sida har vi ansett det vara rimligt att inte tillåta en standardsänkning som ett oförändrat anslag skulle innebära. Därför har vi föreslagit ytterligare 300 000 kr. till fritidsledarutbildningen. Det är ett förslag som ligger helt i linje med vad berört ämbetsverk har äskat. De reservationer som vi från folkpartihåll har fogat till betänkandet vad avser folkhögskolorna kan kanske uppfattas som marginella. Vi tror dock att uppräkningen av beloppet när det gäller samordningstjänster samt stödet till fritidsledarutbildningen för de här bägge områdena är mycket väsentliga. Samma sak gäller vårt förslag där vi tillsammans med centerpartiet yrkar bifall till förstärkning av de s.k. kringkostnadsbidraget. När det gäller detta senare bidrag visar det sig att vid omräkningen av grundbeloppen har inte hänsyn tagits till lönekostnadspåslag av olika typer. Det har inneburit att huvudmännens andel av lönekostnaden kommit att drabba skolorna på ett sätt som inte förutsattes när riksdagen beslöt om detta stöd. Det har slagit mycket ogynnsamt på huvudmännen, och det gäller inte minst de huvudmän som är av folkrörelsekaraktär. Den gruppen av huvudmän har ju redan ett pressat ekonomiskt läge. Kort går förslaget ut på att grundbidraget höjs från 65 000 kr. till 70 000 kr. Det skulle innebära en total förstärkning för folkhögskolorna med 1,3 milj.kr. När det gäller studieförbundens situation och stödet till studieverksamheten så kan vi konstatera att det fortfarande är förhållandevis låga belopp som utgår per studietimme till studieförbunden, detta sett mot t.ex. vad studietimmarna inom det obligatoriska skolväsendet kostar. Därför är det med tillfredsställelse jag noterar att det generella statsbidragsstödet höjs med 4 kr. per studietimme, dvs. från 38 kr. till 42 kr. Bakom detta förslag står 14 av utskottets ledamöter. En av de moderata ledamöterna vill inte vara med om någon höjning av anslaget till studiecirkelverksamheten och yrkar avslag på propositionens förslag i denna del. Om man på moderat håll tycker att man inte kan göra en, som vi andra anser, välbehövlig uppräkning utan hänvisar till en ansträngd ekonomi, så kan självfallet detta respekteras. Jag är dock angelägen att säga att vi från folkpartiet inte delar den uppfattningen. Vad som gör att jag ändå tar till orda i denna del är att man blir något konfunderad över var moderaterna står i den här frågan. Efter herr Nordstrandhs lovord när det gäller studieförbundens arbete tolkar jag det så att herr Nordstrandh inte är beredd att pruta på en, som vi anser, välbehövlig kostnadsanpassning. Herr Strindberg har yrkat att vi skall minska studiecirkelbidraget med 35 milj.kr., medan moderaterna i partimotion hemställt att riksdagen skall uttala att studiecirkelbidraget skall utgå med samma belopp för alla cirklar. Herr Strindberg, som har suttit på ärendet just på den här punkten, har fullföljt sitt avslagsyrkande genom att i reservation begära stöd för sin åsikt här i kammaren. Vad som gör det hela något förbryllande och som får mig att sätta ett frågetecken är att herr Strindberg under punkten 4 i reservationen 3 tillsammans med herr Nyhage yrkat att studiecirkelbidraget skall utgå med samma belopp till alla studiecirklar. Det är här som frågorna anmäler sig. Herr Nyhage delar uppfattningen inom utskottet i övrigt att det bör företas en höjning. Herr Strindberg vill ha motsvarande nedräkning. När nu de bägge moderata representanterna ställt yrkandet att studiecirkelbidraget fr.o.m. nästa budgetår skall utgå med samma belopp för alla studiecirklar, blir därför min fråga: Är det herr Nyhages linje, som sammanfaller med utskottets, om en uppräkning som då skall gälla som moderaternas uppfattning, eller är det herr Strindbergs linje, som innebär en nedräkning? Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som vi från folkpartiet har medverkat till och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Betänkandet om vuxenutbildning har givit anledning till ett 20-tal motioner och drygt 30 yrkanden. Av det har det sedan blivit 12 reservationer, av vilka 2 är direkta följdreservationer. Man kan alltså säga att det är 10 egentliga reservationer. För att spara kammarens tid skall jag inte gå in på utskottsbetänkandet eller ens försöka ge någon sammanfattning av det. Det kan ju läsas i trycket. Jag går därför direkt in på de avsnitt där det finns reservationer och där det har gjorts något inlägg här förut. Dessa inlägg ger inte i och för sig anledning till särskilda kommentarer annat än i några fall, och jag skall ta upp dem när jag kommer dit. Reservationen 1 av moderaterna är den enda på avsnittet om bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna. Jag vill betona att utskottet avstyrker motionen 795 av vad man skulle kunna kalla procedurskäl snarare än av sakskäl. Jag skall förtydliga mig på den punkten. Det är så att vi har en s.k. gymnasieskolegrupp som tillsattes för något år sedan. Den skulle då se över 16-19-åringarnas situation i vissa avseenden. Den blev klar hösten 1975 och lämnade då en rapport, som f.ö. åberopas i utskottets betänkande. Rapporten har nyligen remissbehandlats. På förslag av gymnasieskolegruppen har det också i höstas startats försöksverksamhet i några kommuner. Där prövar man bl.a. varvad utbildning. I försöksverksamheten medger man också vissa undantag från åldersbestämmelser m.m. Vi har alltså en rapport som nu skall remissbehandlas, och vi har en försöksverksamhet som pågår. Vi bör därför avvakta resultatet av remissbehandlingen och utvärderingen av försöksverksamheten. Med dessa motiv till avslag på motionen har utskottet alltså inte tagit ställning i sak till reservanternas förslag. Det skall kanske för säkerhets skull också tilläggas att det här inte betyder något idiotstopp. Om det behövs i enskilda fall kan man naturligtvis ge dispens från åldersgränsen i vanliga former. När det gäller avsnittet om bidrag till studiecirkelverksamhet och bidrag till studieförbund finns det, låt mig säga, två och en halv moderatreservationer. Därmed menar jag att bakom den ena reservationen står bara halva moderatgruppen i utskottet, dvs. herr Strindberg. Den re servationen blev tydligen för stark även för herr Nyhage. Herr Nordstrandh sade i sitt inlägg att studiecirkelverksamheten är viktig och att man når breda grupper med den. Men sedan sade han att man inte får glömma bort att det också finns andra grupper. Det är riktigt, men frågan är just vilka grupper man månar relativt sett mest om när man har begränsade resurser — det visar vilka grupper man vill satsa på. Reservationen 2 av herr Strindberg gäller bidraget per studietimme i allmänna studiecirklar. Där är det egentligen bara att konstatera att en moderat inte vill höja bidraget från 38 till 42 kr., medan alla andra i utskottet vill det. Reservantens motivering är det ansträngda ekonomiska läget, och jag tycker att det i och för sig är hedervärt att man vill vara återhållsam med utgifterna. Nu kan man emellertid beakta det ansträngda ekonomiska läget genom att vara återhållsam på olika poster. Valet av de poster där man vill vara återhållsam säger i sin tur någonting om vad man tycker är mer eller mindre viktigt. Trots att det i moderatmotionen 1485 betonas att studiecirkelverksamheten har stor betydelse, vilket även herr Nordstrandh underströk, är reservanten tydligen av den åsikten att den inte har så stor betydelse utan att man kan ligga still här. Alla vi andra har alltså tyckt att bidraget har större betydelse, eftersom vi vill öka det. Här kommer olika värderingar av studiecirkelverksamheten fram rätt tydligt, och jag kan alltså bara konstatera att reservanten inte tillmäter den lika stor betydelse som vi andra gör. Det är med andra ord fråga om att i bidragshänseende jämställa prioriterade och icke prioriterade cirklar. Riksdagen uttalade förra året att målsättningen på sikt bör vara att utjämna skillnaderna mellan bidragen till prioriterade och icke prioriterade cirklar och att så småningom kunna erbjuda kostnadsfria cirkelstudier. FÖVUX hade f. ö. ett liknande förslag. Folkbildningsutredningen har nu i uppdrag att närmare analysera förslaget från FÖVUX och belysa olika alternativ med full kostnadstäckning. Viljeinriktningen är alltså klart uttalad från riksdagen, och sedan är det fråga om hur fort målet kan nås. Det får som vanligt bli beroende av ekonomiska överväganden. Det kanske också kan vara intressant att säga något om herr Nordstrandhs inlägg när det gäller prioritering och icke prioritering. Herr Nordstrandh visade sig vara med på prioritering när det gäller den första gruppen av ämnen på grundskolenivå, alltså svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Då kunde han tänka sig att prioritering var bra och viktig och hade en mission att fylla. I fråga om fackliga studier tyckte herr Nordstrandh däremot att prioritering inte var bra — då hade den plötsligt gått snett. Om man funderar över detta är det egentligen i viss mening samma problem. Både när det gäller den första gruppen av ämnen och när det gäller fackliga studier vill man hjälpa de grupper som relativt sett är sämre ställda i något avseende. En av anledningarna till att man vill prioritera fackliga studier är att man vill hjälpa den grupp på arbetsmarknaden som varit sämre ställd och haft större behov av att skola sig. Det är ju inget konstigt i det. Jag förstår alltså inte varför man skall säga att prioriteringen har gått snett när man går över från en grupp ämnen till en annan. Jag tror att det var herr Nordstrandh som också sade att finansministern skall akta sig för att tala om att moderaterna ger överbud. Här blev det ju inga överbud utan snarast underbud från moderaternas sida. Det finns väl då anledning att erinra om att det var moderaternas ledare, herr Bohman, som den 10 mars i år i denna fråga sade: ”När det gäller statsbidragen till studieförbunden undrar jag: Vem har sagt att vi skall höja statsbidragen till studieförbunden för de högst prioriterade? Vad vi har menat är att man skulle sänka bidragen till de högst prioriterade och skapa en enhetlig nivå på ett lägre plan. Men det är typiskt för socialdemokratin att så fort man talar om enhetliga bidrag skall de höjas upp till den högsta nivån.” Det var tydligen vad herr Bohman menade i denna fråga. Det är alltså riktigt att det inte var något överbud från moderaterna utan det var snarast ett underbud. När det gäller moderatmotionen 2018, som följs upp i reservationen 4, begär man att riksdagen skall uttala att samhällets stöd till studieförbunden skall ges opartiskt och oberoende av huvudman — det har man också kommenterat här. Utskottet säger att man anser ett sådant uttalande överflödigt och att det för utskottet framstår som självklart att de av SÖ godkända stu dieförbunden opartiskt och oberoende av huvudman skall erhålla statsbidrag enligt fastställda statsbidragsregler. Reservanterna vill ha formuleringen: ”Utskottet anser det självklart att dessa studieförbund skall erhålla bidrag från samhället på lika villkor.” Det är i stort sett samma sak som utskottet säger och det borde kanske moderaterna vara till freds med. Herr Nordstrandh säger i debatten att det beror på vad det är för statsbidragsregler. Ja, det är klart. Men då tillgriper man metoden att tala om att statsbidrag genomdrivs. Vad menar man med att använda sådana ord som ”genomdrivs”? I viss mening genomdrivs alla beslut vi fattar i demokratiska former. Det är några som står för dem; majoriteten vinner ju alltid. Jag förstår alltså inte vart man vill komma när man använder sådana ord. Alla majoriteter genomdriver ju någonting. Jag skall inte gå in på detaljerna i herr Nordstrandhs yttrande i övrigt, det leder litet för långt. Beträffande avsnittet Bidrag till driften av folkhögskolor finns inte mindre än fem reservationer. Av dem är två följdreservationer. Det är centern och folkpartiet som står för reservationerna här. I reservationen 5 kräver man en höjning av det s.k. kringpersonalbidraget. Där har utskottet sagt att man i princip är överens med motionärerna om att det finns skäl för att kringpersonalbidraget förbättras i avvaktan på att folkhögskoleutredningens förslag genomförs. Men när utskottet vägt skälen för och emot har vi stannat för att inte nu, för bara ett år, göra någon förändring. Förbättringarna för folkhögskolans del i år har vi valt att lägga på handikappsidan. Där blir det ytterligare 100 000 kr. för försöksverksamhet med ökad lärartäthet för handikappade elever. Det blir ytterligare 200 000 kr. för försöksverksamhet med kurser för bl.a. psykiskt utvecklingsstörda, svårt rörelsehindrade och hörselskadade elever. Rent allmänt kan man också fråga sig var höjningarna på vuxenutbildningsavsnittet skall läggas. Det kan finnas skäl att prioritera de områden där inga utredningsförslag nu ligger färdiga att beredas, och i stället prioritera folkhögskolan mer allmänt när folkhögskoleutredningens förslag läggs fram för avgörande om ca ett år. I reservationen 6 av folkpartiet vill man ha ytterligare 200 000 kr. till samordningstjänster. Folkhögskoleutredningen föreslår att dessa samordningstjänster skall avvecklas. Med hänvisning till detta tycker utskottets majoritet att riksdagen bör anvisa ett oförändrat medelsbelopp för det kommande budgetåret. I reservationen 7 vill folkpartiet öka på anslaget till fritidsledarutbildning vid folkhögskolorna med ytterligare 300 000 kr. I reservationen säger man att yrkandet om dessa ytterligare 300 000 kr. är till för att behålla nuvarande standard på fritidsledarutbildningen. Men penningvärdeförsämringen kan väl inte ha gått så fort bara under ett år att ett anslag som nu ligger på 700 000 kr. behöver ökas med 300 000 kr. till I milj.kr. för att behålla nuvarande standard på utbildningen. Det innebär väl i stället, om fp-reservationen vinner gehör, mer medel och en utökad omfattning av fritidsledarutbildningen. Riksdagen tog förra året ställning till fritidsledarutbildningen och fastställde då ett visst omfång av denna. Det kan finnas skäl att vara försiktig med ytterligare expansion just nu. För det första arbetar folkhögskoleutredningen med problemen kring högskoleutbildningen i folkhögskolan; inkl. fritidsledarutbildningen, vilken nu klassificerats som högskoleutbildning i samband med högskolereformen. För det andra har folkhögskoleutredningen lagt fram förslag om ett nytt statsbidragssystem. Det är de två skälen som varit utslagsgivande för utskottets avstyrkande. Det kan även vara värt att notera att fritidsledarutbildning också finns inom gymnasieskolan och högskolan, alltså inom sammanlagt tre skolformer. Vidare finns det inom högskoleutbildningen utbildningar som mer eller mindre gränsar till fritidsledarutbildning. Ungdomsledarutbildning och fritidspedagogutbildning är exempel på sådana. Också därför bör man kanske vara försiktig med expansionen och låta de nya organen inom högskolan, inte minst regionalstyrelserna, få tillfälle att spela en samordnande roll även i den här delen av utbildningsplaneringen. Under punkten Undervisning för invandrare i svenska språket m.m. finns en gemensam borgerlig reservation. I denna reservation, nr 10, yrkas på att riksdagen skall ge till känna för regeringen att studieförbunden skall ges möjlighet att bedriva undervisning för invandrare på lika villkor, som man säger. Reservationen går tillbaka på en moderatmotion, nr 2021. Låt mig säga att jag är litet besviken på att centerpartiets och folkpartiets representanter har låtit sig lockas med på moderaternas motion och anslutit sig till reservationen 10. Frestelsen att kunna göra en eventuell lottvinst har tydligen blivit dem övermäktig. Det behövdes bara att moderaterna var villiga att ändra en enda mening i sin motion. I motionen stod det nämligen: ”Det kan finnas andra studieförbund som erbjuder bättre utbildning, och vi kräver en fri konkurrens mellan studieförbunden på detta område.” I reservationen heter det i stället så här: ”Det finns andra studieförbund som erbjuder lika bra utbildning, och vi kräver samma villkor för studieförbunden på detta område.” Ibland åstadkommer tydligen små förändringar stora ting. Litet tidigare i reservationstexten finns en liknande formulering. Där står: ”Alla studieförbund måste enligt utskottets mening få samma möjligheter att bedriva svenskundervisning med samhällskunskap för invandrare. Det faktum att många av våra invandrare arbetar i industrin utgör inte något skäl för att låta Arbetarnas bildningsförbund i realiteten få ensamrätt till undervisningen.” Låt oss nu klara ut vad det är för svenskundervisning för invandrare som vi talar om. Beträffande den del som man har brukat kalla den fria delen, dvs. den icke arbetsplatsanknutna undervisningen, vill väl inte ens borgerligheten förneka att alla studieförbund har samma möjligheter och samma villkor, i alla de rimliga betydelser som kan läggas in i orden möjligheter och villkor. Vi kan alltså avföra den delen ur debatten. Sedan återstår den del av undervisningen som är arbetsplatsanknuten, dvs. den lagbundna delen på betald arbetstid. Där sägs i texten att ABF i realiteten har ensamrätt. Sedan har fru Sundberg och herr Nordstrandh spätt på med formuleringar av ungefär denna karaktär: ABF har skaffat sig ensamrätt, och ABF har fått tillskansa sig ensamrätt. Man har alltså rätt kraftigt skärpt sina formuleringar. Utgångspunkten är att den delen av undervisningen är reglerad i en särskild lag med en rätt för invandrarna att studera på betald arbetstid. Att ordna de närmare detaljerna har uppdragits till berörda arbetstagareoch arbetsgivarorganisationer. När det gäller industrin, som den borgerliga reservationen åberopar, är LO och SAF de två parterna. De närmare detaljerna som parterna lokalt på arbetsplatserna skall klara ut rör bl.a. vilket eller vilka studieförbund som skall ordna undervisningen. Herr Nordstrandh tar ett konkret fall — jag vet inte vilket eftersom han inte nämner några orter — med exempel på att arbetsgivare har erbjudit undervisningen till andra studieförbund men att facket har sagt nej. Detta tyder han som något slags maktövergrepp och maktfullkomlighet. Men då skall man vara klar över vad som finns i botten, nämligen att det skall vara överläggningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Därför kan inte arbetsgivaren ensidigt bjuda in studieförbund. De närmare formerna skall fastställas i förhandling eller under diskussion mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nu är det så — antingen de borgerliga tycker bra eller illa om det —- att LO-fackföreningarna är medlemsorganisationer i ABF. Det är då naturligt att de vänder sig till ABF och ber det förbundets avdelningar att ordna undervisningen. Det är inget underligt i det, tvärtom är det ganska följdriktigt. När ni borgerliga talar om samma möjligheter och samma villkor för studieförbunden i det här sammanhanget, vad är det egentligen ni menar? Hur vill ni ordna det hela? Hur vill ni med andra ord konkret ändra på de nuvarande bestämmelserna? Skall det ta sig det uttrycket att ABF i lag eller förordning skall förbjudas att ha mer än en viss andel av undervisningen på arbetsplatserna? Om ni svarar ja på det, på vilka grunder skall då sådana andelar mätas ut? Eller skall man tvinga LO-fackföreningar att gå till Medborgarskolan eller Vuxenskolan och be dem anordna undervisning åt sig? Vi har ju ändå organisationsfrihet här i landet, och den antar jag att de borgerliga inte vill rucka på. Men om man inte ruckar på den, hur skall då de lika villkor och möjligheter åstadkommas som ni talar om i flera sammanhang? Skall fackliga organisationer inte få tillhöra något studieförbund? Skall t.ex. TCO-fackföreningar inte få tillhöra TBV? Skall LO-fackföreningar inte få tillhöra ABF? Det är frågor som man helt naturligt ställer sig. Under avsnittet Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser m.m. finns två reservationer. I reservationen 11 yrkar moderaterna att endast 7 milj.kr. skall tillföras anslaget Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, medan propositionen föreslår 12 milj.kr. Propositionens förslag innebär en ökning med 7 milj.kr., varav 5 milj.kr. för uppsökande verksamhet på arbetsplatser och 2 milj.kr. för utbildning av fackliga studieorganisatörer. Det är bara att konstatera att prioriteringen inom vuxenutbildningens område görs olika av moderater och oss andra. Det framgår tydligt av moderatmotionen 1460, som ligger till grund för reservationen, att det förhåller sig på det sättet. Utskottet prioriterar här de utbildningsmässigt eftersatta grupperna klart mer än moderaterna. Den tolfte och sista reservationen är återigen en samlad borgerlig reservation under avsnittet Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. Här vill reservanterna utvidga rätten till bidrag till att gälla även andra organisationer än löntagarorganisationer. Reservanterna försöker i texten föra ett slags analogiresonemang. Av det faktum att bidrag till facklig utbildning i studiecirkelform och bidrag till central kursverksamhet utgår också till andra organisationer än arbetstagarorganisationer, menar man, bör följa att också bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser skall avse andra än löntagarorganisationer. Men förutsättningen för detta slag av bidrag är ju kollektivavtalssituationen. Det är kollektivavtalet som ligger i botten för rätten att agera med uppsökande verksamhet för löntagarna på deras arbetsplatser. När därför reservanterna i allmänna termer talar om att de övriga organisationerna skall ha bidrag ”enligt samma grunder” som löntagarorganisationerna, har man uppenbarligen inte förstått vad det gäller. Medlemmarna i de här organisationerna är ju inte, i varje fall i den egenskapen, löntagare. Hela syftet med bidraget var och är att det skall riktas till löntagarna för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det gör man inte med resservationens förslag. Men det är kanske därför som den samlade borgerligheten nu yrkar som man gör. Att i realiteten stärka löntagarnas ställning har egentligen aldrig varit borgerlighetens avsikt. Herr talman! Med den här genomgången yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Ett par ord om svenskundervisningen för invandrare på arbetsplatsen. Situationen är ju den att det inte är möjligt för studieförbund, annat än för ABF, att erbjuda sina tjänster när det gäller denna undervisning. Det händer alltså att arbetsgivaren säger att undervisning får ske på arbetsplatsen, och då anordnar studieförbundet sådan. Men fackföreningen säger alltså nej till de arbetare som vill delta i undervisning hos det studieförbund som kommer med erbjudandet. Det kan finnas olika skäl till att de väljer just det studieförbundet. De kanske känner läraren eller har fått klart för sig att det är en bra undervisning som ges osv. De blir alltså helt enkelt mer eller mindre genom förbud hindrade från att bilda en studiecirkel under ledning av det studieförbund som de vill studera hos. Den situationen har uppstått på ett antal platser som jag känner till. Jag har ingen anledning att här redovisa vilka dessa platser är, men det har bl.a. hänt i västra Sverige. Det menar vi är felaktigt. Ett medlemskap i ett fackförbund — vilket fackförbund det än vara månde — skall inte vara förpliktande för vederbörande medlem att delta i studiecirkel endast i ett visst studieförbund. Folkbildningen är och skall vara fri både för den som anordnar sådan utbildning och för den som vill ha sådan utbildning. Det var den saken. Herr Gustafsson i Barkarby ironiserade litet över att vi i reservationen 4 hade föreslagit ett riksdagens uttalande om att ”samhällets stöd till av SÖ godkända studieförbund skall ges opartiskt och oberoende av huvudman”. Jag hänvisar till vad jag sade i mitt första anförande om utbildningsministerns egendomliga uttalanden på den socialdemokratiska partikongressen. Det behöver jag inte upprepa. I en enkel fråga i höstas frågade jag honom vad han egentligen menade med sina uttalanden. Då fritog sig utbildningsministern genom att hänvisa till sitt skriftliga svar. Jag bad om ett ytterligare förtydligande av det hela. Då teg han. Tystnaden var vältalig.
Herr talman! Bara ett par kommentarer till vad herr Gustafsson i Barkarby anförde med anledning av mitt inlägg. Beträffande reservationen 5 av folkpartiet och centern rörande kringpersonalbidraget framhåller herr Gustafsson att folkhögskoleutredningen föreslår en ny konstruktion och att man därför inte nu bör göra en justering. Det kan väl knappast vara ett skäl till att avvakta. Man skall ändå ha i minnet att dessa pengar bl.a. används till elevvårdsinsatser och kurativ verksamhet. Jag upplever ett starkt behov av att få just denna förstärkning, som sammantaget skulle ge folkhögskolorna 1,3 milj.kr. mer. När det gäller reservationen 6 om samordningstjänster säger herr Gustafsson att den formen av tjänster skall avvecklas. Men det hade varit rimligt att tillägga att de skall uppstå i nya och klart förstärkta former. Även om alla uttalar sig positivt om dessa samordningstjänster, skall vi komma ihåg att de genomfördes mot regeringens vilja. I många år yrkade vi på dem i motioner, innan riksdagen släppte fram dem. Beträffande reservationen 7 om fritidsledarstödet framhåller herr Gustafsson att det väl inte kan vara så att standarden faller bara därför att anslaget inte höjs. Jo, visst faller den i takt med penningvärdeförsämringen. Även om denna naturligtvis inte har varit så kraftig som skillnaden mellan 700 000 och 1 milj.kr., skall vi ändå påminna oss om att den försiktighet som herr Gustafsson efterlyste fanns redan i fjol hos herr Gustafsson och socialdemokraterna. Vi vet att regeringen då ville ge bara 500 000 kr., men efter den folkpartimotion som vid det tillfället väcktes genomfördes en kompromiss i utskottet, som stannade för 700 000 kr. Men skolöverstyrelsen beräknade redan då ett belopp som ligger över den ökning som folkpartiet i dag vill satsa på fritidsledarutbildningen. I början av sitt anförande sade herr Gustafsson i polemik med herr Strindberg beträffande studiecirkelbidragets storlek att det man tillmäter stor betydelse är man beredd att satsa på. Det är, herr talman, ett riktigt påstående, och jag tycker att det i mitt svar till herr Gustafsson kan användas till förmån för folkpartireservationerna.
Herr talman! Jag skall bara beröra herr Gustafssons i Barkarby argumentation beträffande reservationerna 1, 11 och 12. När det gäller reservationen 1 är jag tacksam för den positiva inställning som herr Gustafsson visade till vår motions syfte. Han konstaterade dock att han inte ansåg att motionen kunde bifallas förrän nuvarande försöksverksamhet har utvärderats. Beträffande reservationen 11, där vi anser att en höjning av beloppet mer än 2,5 gånger är litet orimlig, eftersom någon form av utvärdering över huvud taget inte har gjorts, verkar herr Gustafsson inte alls anse att en utvärdering hade varit på sin plats, innan man gjorde en sådan höjning som föreslås av majoriteten. Dessutom vill jag än en gång upprepa vad jag sade om att värdet av den uppsökande verksamheten inte alltid är relaterat till de ekonomiska insatserna. Det satte ju bl.a. SVUX i fråga. När det gäller reservationen 12 vill jag i korthet säga att vi vill att den uppsökande verksamheten icke skall vara begränsad till löntagarorganisationerna utan gälla alla korttidsutbildade: Vårt förslag innebär inte någon försämring av löntagarorganisationernas möjligheter i detta avseende, men det vidgar däremot möjligheten för andra korttidsutbildade.
Herr talman! Riksdagens beslut om vuxenutbildningen förra året handlade om att ge möjlighet för människor med kort utbildning att studera. Vi var alla då överens om att det var mycket viktigt att nå ut med information och stimulans till gruppen korttidsutbildade och att det bästa sättet att göra det var att arbeta med uppsökande verksamhet. Sedan hade vi olika uppfattning om hur den uppsökande verksamheten skulle utformas. Vi har från vår sida accepterat riksdagsbeslutet från förra året, men vi menar — nu liksom då — att det är orimligt att ställa en stor del av svenska folket utanför den här uppsökande verksamheten. Det gjorde riksdagen genom den konstruktion för organisationen av uppsökande verksamhet som beslutades förra våren. Vi menade då, och det är detta vi har kommit tillbaka till i år, att det är viktigt att komplettera bidragen till löntagarorganisationerna med ett bidrag också till andra fackliga organisationer som kan nå ut till andra grupper.

Herr talman! Till herr Nordstrandh vill jag bara säga att det finns två parter i sammanhanget, nämligen arbetsgivarna och arbetstagarna. Som jag sade förut — jag vill betona det en gång till — är det väl självklart att det måste vara efter förhandlingar mellan dessa parter som man så småningom kommer fram till hur de praktiska arrangemangen skall vara utformade. Herr Nordstrandh talar också nu om att detta innebär mer eller mindre förbud. Herr Nordstrandh kan ju välja de termerna att uttrycka sig i, men vi måste titta på det som jag betonade i inledningsanförandet: Vad är det som ligger i botten? Man bygger på arbetsmarknadens parter och den lagstiftning som gäller för arbetsmarknaden och rätten att komma in på arbetsplatserna. Jag tycker att herr Nordstrandh försöker glida undan verkligheten när han talar om förbud, monopol för ABF, osv. Herr Jonsson i Alingsås missuppfattade möjligen mig på en punkt. Jag sade inte att kringpersonalbidraget skall avvecklas. Jag sade att folkhögskoleutredningen inte föreslår att bidraget skall vara kvar. Sedan vet jag också att det kan komma att uppstå i andra former. Jag vill emellertid markera att jag inte sade att bidraget skall avvecklas. När det så gäller moderaternas reservation nr 1 vill jag bara säga till fru Sundberg att där finns ytterligare ett skäl till att utskottet inte ville låsa sig. Klämmen är ju uppbyggd så att den hänvisar tillbaka på vad ni säger i reservationstexten, där det finns en massa detaljer som man skulle binda sig för redan nu. Ni talar om att den som är 16 år och har 6 månaders arbetslivserfarenhet skall kunna antas till särskild yrkesinriktad utbildning. Varför kräva 6 månaders arbetslivserfarenhet? Det är just arbetslivserfarenheten som de ungdomar det gäller har svårt att få. Det är där svårigheterna börjar för dem, och då blir det här kravet ett hinder för att hjälpa dem som allra bäst behöver hjälp. Ett bifall till motionen och reservationen innebär att man låser sig i sådana här detaljer på ett onödigt sätt.
Herr talman! Jag vill för min del sluta diskussionen på den här punkten med att säga att om ett antal invandrare vill gå i en studiecirkel, anordnad av ett annat studieförbund än ABF, skall de få göra det och således fritt få välja och inte på olika sätt förhindras att delta i en sådan studiecirkel. Det är innebörden i de krav som man kan ställa på ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 23 behandlar bl.a. anslagen till studieförbunden och deras cirkelverksamhet. Det gäller här en verksamhet av stor betydelse, vilket inte hindrar att man måste oroa sig för den mycket snabba ökningen av studieförbundens kostnader och därmed också de till förbunden utgående bidragen. Det statliga bidraget till studiecirkelverksamheten var exempelvis under budgetåret 1973/74 247 milj.kr. För nästkommande budgetår föreslås netto inte mindre än 443 milj.kr. Det är onekligen snabbt marscherat på ett par år mot bakgrund av den återhållsamhet som vi måste ålägga oss i olika sammanhang med tanke på att vi har att röra oss med begränsade resurser. Nu är emellertid inte den snabba ökningen av de statliga bidragen mer än en del av samhällets bidragsgivning. Man måste gå till den samlade summan av bidragen från stat, landsting och kommuner för att få fram den rätta bilden. Utskottets majoritet föreslår att — för att täcka det totala bidragsbehovet till studieförbundens cirkelverksamhet, som uppgår till 506 milj.kr. nästa verksamhetsår, en ökning med 163 milj.kr. jämfört med innevarande år — 62,8 milj.kr. skall utgå av medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningen och från de beskattade vuxenstudiestöden. Resterande 443 milj.kr. anvisas som förslagsanslag. Till dessa 443 milj.kr. netto bör emellertid läggas 175-200 milj.kr. i bidrag från primärkommunerna och ca 60 milj.kr. från landstingen. Totalt blir således bidragen till studieförbunden mer än 700 milj.kr. Detta innebär att vårt samlade stöd till studiecirkelverksamheten under de tre senaste åren har stigit med inemot 100 milj.kr. per år. Till dessa bidrag skall sedan läggas de betydande belopp som lämnas studieförbunden i form av bidrag till olika kulturarrangemang m.m. Det är f. ö. närmast ogörligt att via kommuner och landsting få en klar bild av hur mycket pengar det rör sig om i dessa sammanhang. Anslagen bokförs nämligen på olika titlar, exempelvis över teater, musik och liknande. Det blir betydande belopp utöver de 700 milj.kr. som jag nyss nämnde — den saken är klar. Hur angelägen studieförbundens verksamhet än är anser jag att en viss återhållsamhet med bidragsgivningen är motiverad. Jag har därför i reservationen nr 2 till utbildningsutskottets betänkande föreslagit att bidraget per studietimme för nästa budgetår skall utgå med oförändrat 38 kr. Därigenom kan den statliga utgiftsökningen begränsas med 35 milj.kr. Herr talman! Jag vill definitivt inte dra upp någon stor utbildningspolitisk debatt så här dags, men jag har ju blivit åberopad av flera talare med anledning av reservation nr 2. Jag vill därför gärna erinra herr Gustafsson i Barkarby om att vad jag har föreslagit i min motion och i min reservation helt överensstämmer med det förslag som lagts av skolöverstyrelsens majoritet om ett oförändrat bidrag per studietimme. När herr Gustafsson i Barkarby säger att det tyder på att jag skulle ha mindre intresse än andra för studiecirkelverksamhet vill jag erinra herr Gustafsson om att vi hade en debatt här i kammaren den 8 april, då utbildningsutskottets betänkande nr 22 om bidragen till gymnasiala skolor behandlades. Jag fäste mig då vid ett yttrande av utbildningsutskottets ärade ordförande herr Alemyr i en kommentar till fröken Hörlén, som ville ha ytterligare 500 000 kr. till stödåtgärder för handikappade elever. Herr Alemyr sade bl.a. följande: ”Jag kan gärna säga att när utbildningsutskottet inte följer med hela vägen och ger lika mycket pengar som fröken Hörlén föreslår, så är det ju inget ställningstagande i sakfrågan — det är bara fråga om hur man bedömer de tillgängliga resurserna.” Detta yttrande av utskottets ordförande tycker jag var utomordentligt. Jag kan helt ansluta mig till det — därför att där har herr Gustafsson i Barkarby motiveringen till den besparing på 35 milj.kr. som jag här har föreslagit. Herr talman! Med tanke på det besvärliga budgetläget och kravet på återhållsamhet med våra utgifter ber jag därför att få yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Strindberg att det faktiskt finns skäl att göra denna höjning. Om den inte görs blir det en standardsänkning. Såsom någon påpekade förut i debatten — jag tror att det var herr Jonsson i Alingsås — finns det tvåårsavtal slutna med lärare. Man kan beräkna att de avtalen kommer att innebära ungefär 3 kr. per timme. Materialpriserna har också gått upp. Det finns alltså täckning för den föreslagna ökningen. Det är inte en lättsinnig ökning, vilken som helst, herr Strindberg.
Herr talman! Jag har faktiskt aldrig påstått att det här var någon form av lättsinnig ökning. Jag bara betonade vikten av återhållsamhet med bidragsgivningen även när det gäller studieförbunden. Såsom argument åberopas att studieorganisationerna har träffat vissa avtal. Herr talman! Om organisationer av olika slag träffar avtal måste de ändå göra det inom ramen för tillgängliga resurser. Jag accepterar i varje fall inte att det därigenom skall vara axiomatiskt att vi i riksdagen alltid skall bifalla yrkanden om ökade bidrag.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig vilka skälen är till att värnpliktiga numera måste förhandsbeställa färdbiljett. Vpl 10-resorna infördes den 1 mars 1974. Tillämpningsföreskrifter utfärdades av försvarets civilförvaltning sedan SJ hade hörts. Efter vad jag inhämtat har omfattningen av vpl 10-resorna kraftigt ökat. Detta uppges ha försvårat planeringen för SJ. fr.o.m. den 1 januari 1976 har därför nya tillämpningsföreskrifter utfärdats. Dessa innebär bl.a. att biljetterna säljs genom SJ:s resebyråorganisation samt att beställningarna skall göras i god tid före avfärden. Jag har tidigare i år besvarat en interpellation av herr Björk i Gävle i detta ärende. Jag har därefter låtit tillsätta en arbetsgrupp inom försvarsdepartementet med uppgift att bl.a. granska och utvärdera vpl 10 resorna. Gruppens arbete pågår f.n.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Vi har här i riksdagen varit ganska överens om att förbättra de värnpliktigas villkor både när det gäller den ekonomiska och den praktiska sidan. En viktig del är de värnpliktigas hemresor. Det måste underlättas på alla sätt för de värnpliktiga att snabbt komma från förläggningsorten till hemorten eller annat mål för ledigheten. Det förhållandet att många värnpliktiga har lång hemresa gör detta ännu viktigare och mera angeläget. Det är ett mycket berättigat krav från de värnpliktiga att de smidigt och enkelt kan erhålla biljetter för att komma med lämpliga kommunikationer. Därför har de värnpliktiga, med all rätt, reagerat mot den överenskommelse som träffats mellan SJ och försvarets civilförvaltning. Jag har från 750 värnpliktiga vid A 6 i Jönköping fått en resolution, som lyder på följande sätt: ”Tidigare hade vi värnpliktiga möjlighet att för 10 kr. lösa biljetter på alla SJ:s stationer och resebyråer. Sedan januari har denna rättighet beskurits för oss. Genom en märklig överenskommelse mellan SJ och Försvarets Civilförvaltning, måste vi nu beställa biljetterna upp till en vecka i förväg. Detta har redan givit upphov till en rad problem — rätten för oss värnpliktiga att slå vakt om vår redan begränsade fritid har kraftigt beskurits. Förmånen att få lösa en biljett för 10 kr. gäller ej heller platsbiljetter och anslutande kommunikationer, därigenom kan en resa i själva verket kosta närmare 50 kr.” Nu säger försvarsministern att han tillsatt en arbetsgrupp. Det hade varit rimligt att låta arbetsgruppen göra sin granskning och utvärdering innan man genomför ändringar i negativ riktning. Man skulle också kunna ställa frågan om tiden inte nu är inne att ta steget fullt ut och ge de värnpliktiga fria resor, ett frikort. Försvarsministern åberopar att resornas omfattning har ökat kraftigt. Det tyder på att de kommer att öka ytterligare om de värnpliktiga får denna förmån, som vi anser att det är riktigt att de skall ha under den tid de gör sin tjänstgöring. Med den ringa inkomst de har är även de tio kronorna en stor utgift för dem. Jag hoppas att försvarsministern vill medverka till en återgång till tidigare ordning.
Herr talman! Om herr Johansson i Skärstad hade studerat kammarens protokoll, skulle han ha fått klart för sig att dessa frågor har diskuterats en gång tidigare ganska utförligt här i kammaren. Departementet har inte genomfört eller medverkat till dessa förändringar, utan det är försvarets civilförvaltning som i samförstånd med SJ har ändrat bestämmelserna. Det var då som herr Björk i Gävle reagerade och som jag gav till känna att jag tillsatt en grupp som skulle se över möjligheterna att få en ordning, där man bibehåller så mycket som möjligt av förmånerna för de värnpliktiga utan att försvåra för dem i det här hänseendet. Gruppen är ännu inte färdig, men jag hoppas för min del att vi skall kunna komma fram till ett positivt resultat.
Herr talman! Jag hoppas å de värnpliktigas vägnar att denna arbetsgrupp inte arbetar alltför länge. Detta är en fråga som behöver lösas snabbt för de värnpliktigas skull.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig dels vad det skulle kosta att ge barn, som adopterats av en förälder, rätt till bidragsförskott, dels om jag vill verka för att den rätten införs. När ett barn står under vårdnad av bara den ena av föräldrarna eller av annan än föräldrarna kan bidragsförskott utgå i förhållande till den förälder som inte har vårdnaden om barnet. Bidragsförskottet utgör i princip förskott på underhållsbidraget från den underhållsskyldige föräldern och utgår inte i de fall föräldern fullgjort sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom att betala ett engångsbelopp. Vid adoption upphör underhållsskyldigheten mellan de biologiska föräldrarna och barnet och adoptanten övertar förpliktelserna gentemot barnet. I de fall en ensamstående person adopterar ett barn torde därför enligt gällande lagstiftning förutsättningarna saknas för att bidragsförskott skall kunna utgå. Jag är inte beredd att här uttala mig om de ekonomiska och andra konsekvenser som skulle följa om en generell rätt till bidragsförskott infördes för dessa fall. De frågor rörande bidragsförskott som anknyter till reglerna om underhållsbidrag prövas f. n. av en särskild arbetsgrupp med representanter för de departement som berörs av hithörande frågor.

Herr talman! Adoption bör bli en möjlighet för alla som önskar och är lämpade att adoptera — inte bara för dem som har goda inkomster. Senare i eftermiddag kommer riksdagen, om man följer socialförsäkringsutskottets förslag, att ta ett stort och viktigt steg för att möjliggöra detta. Alltmer börjar man också anse att ensamstående bör kunna få möjligheten att adoptera om de vill och är lämpliga för det. Det är en följd av den ändrade syn på ensamföräldrar, som växer fram. Men barn som adopteras av en ensamstående får inte del av samhällsstödet på samma sätt som andra barn med en ensam vårdnadshavare. De har normalt ingen som betalar underhåll. Men de får inte heller bidragsförskott, som utgår i andra fall när det inte finns någon förälder som betalar underhåll. Barnpension kan utgå till ett barn som har adopterats av en person, men bara i de fall där adoptivföräldern har varit gift med barnets avlidna förälder. Annars dras barnpensionen in om barn adopterats —t.o.m. om adoptivföräldern har levat tillsammans med barnets avlidna förälder. Ett sådant fall, som nyligen inträffat, har säkerligen upprört många. En enkel form för att ge dessa barn samma ställning som andra barn med ensamma vårdnadshavare, vore att ge dem rätt till bidragsförskott. Jag vet att detta inte går att genomföra med gällande lagstiftning. Socialministern säger i sitt svar att, i de fall en ensamstående person adopterar ett barn torde förutsättningar för att bidragsförskott skall kunna utgå saknas. Uttrycket ”torde” förvånar mig, och jag vill fråga socialministern: Betyder denna formulering att saken inte är riktigt klar, att bidragsförskott eventuellt kan utgå, eller vad avses med ordet ”torde”? Jag beklagar att socialministerns svar i övrigt är så negativt, och att herr Aspling inte ens vill tala om vad det skulle kosta att införa denna rätt. Jag har inte själv försökt göra någon uträkning, eftersom jag utgick från att jag i varje fall skulle få svar på den frågan, men jag kan nämna att 23 ensamstående personer har adopterat barn från andra länder under de senaste 18 månaderna. Räknat för dessa personer skulle årskostnaden inte ha blivit större än 100 000 kr. Jag vill slutligen fråga socialministern: Innebär sista meningen i svaret att den fråga jag ställt är eller säkert kommer att bli prövad av en arbetsgrupp inom departementet?
Herr talman! För att ge svar på herr Romanus fråga hur mycket det egentligen skulle kosta att utvidga rätten till bidragsförskott vid adoption krävs en rad preciseringar av frågeställningen. Dessutom fordras — och det vill jag särskilt betona — en bearbetning av adoptionsstatistiken ett antal år tillbaka, vilket egentligen går utanför ramen för ett frågesvar. Detta är anledningen till att jag i mitt svar sade att jag inte är beredd att lämna någon direkt uppskattning av dessa kostnader. Det kan naturligtvis synas enkelt att utvidga rätten till bidragsförskott till att gälla den grupp som herr Romanus här har aktualiserat. En sådan utvidgning skulle emellertid innebära ett principiellt avsteg från den grundläggande princip som hela tiden gällt för denna stödform, nämligen att bidragsförskott utgår i stället för underhållet från den underhållsskyldige föräldern. Samma princip gäller även i det fall faderskapet inte är fastställt. Som jag framhållit i mitt svar och som framgår av den proposition om faderskap och vårdnad som lämnats till riksdagen för någon vecka sedan arbetar f. n. en arbetsgrupp inom kanslihuset med de frågor rörande bidragsförskotten som anknyter till reglerna om underhållsbidrag. De frågor som behandlas av gruppen berör således vissa av de principer som herr Romanus här har tagit upp.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan tycka att socialministerns senaste inlägg gav klart besked på den fråga jag ställde, nämligen om förutsättningarna för och de ekonomiska konsekvenserna av att ge bidragsförskott också till barn som adopterats av en ensamstående kommer att redovisas av denna arbetsgrupp när den lägger fram sina resultat. I övrigt får jag väl tolka herr Asplings inlägg så att jag bör återkomma med en interpellation med mera preciserade frågeställningar, och det skall jag gärna göra. Det är kanske för sent att göra det nu, men jag vill fråga: När kommer arbetsgruppen fram med någonting? Så snart ett material redovisats av arbetsgruppen kanske det finns anledning för mig att återkomma. Herr Aspling talar om de grundläggande principerna för bidragsförskott. Men det finns, herr Aspling, också en annan grundläggande princip, och den innebär att adoptivbarn skall behandlas på samma sätt som andra barn. Det görs inte i detta fall. Ett barn som har en ensamstående vårdnadshavare får normalt stöd av samhället. Om inte underhållsbidrag utgår från en förälder utgår antingen bidragsförskott eller barnpension. Men ett barn som adopterats av en ensamstående person får inget sådant stöd. Den grundläggande principen om likabehandling av adoptivbarn och andra barn uppfylls alltså inte. Nu vet jag att regeringen inte är särskilt entusiastisk för denna princip. Det framgick bl.a. av herr Asplings proposition om föräldraförsäkringen, men socialförsäkringsutskottet har ju givit herr Aspling bakläxa på den punkten. Av detta borde regeringen dra slutsatsen att man även i den fråga vi nu diskuterar bör visa en något större känsla för adoptivbarnens situation än vad herr Aspling har gjort i sina inlägg här i dag.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag är beredd att överväga möjligheten att i framtiden sända pensionsavierna i slutet kuvert. I samband med att nuvarande rutiner för pensionsutbetalningar infördes övervägdes också alternativa distributionsformer för pensionsavierna. Därvid bedömdes det inte vara möjligt att inom gällande tidsramar för utskrift och distribution använda slutna kuvert för pensionsavierna. En sådan distributionsform skulle sannolikt göra det nödvändigt att se narelägga utbetalningsdagen för pensionerna. Härtill kom att en övergång till utsändning i slutna kuvert skulle medföra betydligt ökade kostnader. De här redovisade förhållandena är i huvudsak fortfarande gällande. Mot denna bakgrund anser jag att det f.n. inte finns underlag för att vidta någon allmän omläggning av utbetalningsformerna.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för att han svarat på frågan. Jag beklagar dock att svaret är negativt. Pensionsutbetalningarna sker f. n. genom postanvisning. Många, som har gemensam posthämtning, har irriterat sig på att utbetalningarna sker på det här sättet. De tycker att summan är en privat angelägenhet, och har sina synpunkter på detta utlämnande. Därför önskar de få avin i slutet kuvert. Nu säger socialministern att det inte är möjligt, och att det skulle försena utbetalningen. Det är naturligtvis inte önskvärt. Det har jag full förståelse för. Men jag finner det ändå märkligt att man inte, med hänsyn till nuvarande teknik, skall kunna klara en så enkel sak. Socialministern säger också att utsändningen i slutna kuvert skulle medföra betydligt ökade kostnader. Jag har ungefär samma motivering där, jag tycker inte att kostnaderna skulle behöva öka så mycket för den skull. Jag medger gärna, herr talman, att detta inte är någon stor fråga. Men det borde inte vara någon stor fråga för statsverket heller. Socialministern säger i varje fall till sist att detta f. n. inte är möjligt. Jag hoppas det går att pröva möjligheterna, och att man kan klara denna fråga så småningom med litet god vilja.
Herr talman! Herr Jonasson säger att detta är en enkel sak. Låt mig påpeka att varje månad går 1,1 miljoner folkpensionsanvisningar ut. Med en så stor volym blir självfallet all hantering mycket tidskrävande. Tidsmarginalerna för distributionen av anvisningarna är redan i dag mycket pressade. Därför skulle en kuvertering påverka den tidpunkt då pensionärerna får sin pension. Jag har också ansett det motiverat att nämna att det självklart också finns en kostnadsfråga i den här problemställningen. Jag vill emellertid påpeka, herr talman, att den pensionär som så önskar kan få sin pension överförd till sitt bankkonto, postgirokonto eller personkonto. Han får då i stället för pensionsanvisningen en specifikation av överföringen, som översänds i slutet kuvert.
Herr talman! Den upplysningen ber jag att få tacka speciellt för. Detta hade jag inte klarhet i. Det bör kunna lösa problemen i de speciella situationer som kan uppstå, och då bör man kunna klara sig med det L.N; Sedan hoppas jag att maskintekniken blir så avancerad att den kan klara även de andra anvisningarna.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat socialministern om gällande bestämmelser om den tillåtna bullernivån följs på ett tillfredsställande sätt på diskotek och i liknande nöjeslokaler eller om socialministern vill medverka till att skärpta regler aktualiseras då bullernivån i många fall helt uppenbart överstiger den tillåtna nivån. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. För att förebygga att de anställda i diskotek och liknande nöjeslokaler skall drabbas av hörselskada har arbetarskyddsstyrelsen utfärdat föreskrifter som innebär att ljudnivån i regel skall understiga 85 decibel och att den inte får överstiga 90 decibel. Övervakningen av dessa reglers efterlevnad åvilar yrkesinspektionen. Jag har inhämtat att arbetarskyddsstyrelsen avser att rekommendera rikspolisstyrelsen, att för tillstånd att anordna nöjestillställning av det slag herr Börjesson avser, kräva att s.k. ljudbrytare skall finnas. Härmed avses en anordning som automatiskt sätter högtalaranläggningen ur funktion när ljudnivån överstiger visst värde eller också signalerar ett sådant överstigande. Jag vill också nämna att allmänna bullerföreskrifter från arbetarskyddsstyrelsen är under tryckning. Dessa föreskrifter kommer att få betydelse även när det gäller buller i diskotek och liknande nöjeslokaler. Som framgår av mitt svar har myndigheterna redan vidtagit och planerat åtgärder som syftar till att komma till rätta med de problem herr Börjesson tar upp i sin fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har både motionerat och interpellerat om detta vid ett flertal tillfällen i denna kammare är att jag upplever den här frågan som mycket, mycket allvarlig. Det förekommer tyvärr i många nöjeslokaler, framför allt där man har popband, att musiken är så pass störande att det är fråga om en sanitär olägenhet. Det inträffar också då och då att s.k. popsångare besöker vårt land för framträdanden. Av tidningsuppgifter framgick det — både i text och bild — att poliserna som i ett sådant sammanhang hade att se till att ordningen upprätthölls var rustade med hörselskydd, uppenbarligen för att skona sina öron för den bedövande ljudstyrkan i samband med uppträdandet. Men publiken — i detta fall ungdomar — hade tydligen inte några hörselskydd vilket naturligtvis kan innebära, om de besöker dessa lokaler alltför ofta, att de får nedsatt hörsel som ett handikapp hela livet igenom. Av det svar som jag har fått av arbetsmarknadsministern framgår med all önskvärd tydlighet att man från myndigheternas sida har observerat den här frågans allvar. Men det kan ifrågasättas varför polisen, om man hade haft möjlighet att stoppa exempelvis den höga ljudnivån på bullret i det diskotek det här gällde, över huvud taget inte slog larm. Det tycker jag förefaller underligt. Det tillkommer emellertid inte vare sig mig eller arbetsmarknadsministern att avgöra detta. Kontentan av hela mitt resonemang är att denna fråga är allvarlig, och jag vet att jag har en stark opinion bakom mig som kräver åtgärder - och att åtgärderna skall komma till stånd skyndsamt.
Herr talman! Jag har ju ingen annan uppfattning om det här problemet än den herr Börjesson i Falköping har gett till känna, även om min egen praktiska erfarenhet är utomordentligt begränsad. Det är klart att här uppstår konfliktsituationer mellan å ena sidan en ungdomlig publik, som uppenbarligen vill ha öronbedövande väsen, och den personal som tvingas uppleva det. Vi måste naturligtvis obetingat ta ställning för personalen, och det är därför som arbetarskyddstyrelsen nu föreslår de åtgärder som jag nämnt och som jag starkt understryker behovet av. Det måste alltså förhindras att de som tvingas arbeta i de här lokalerna skall utsättas för alltför kraftigt buller. Jag har den alldeles klara uppfattningen att med de åtgärder som nu är planerade kan man komma till rätta med förhållandena i alla diskotek och liknande anläggningar. Det kan bli en smula svårare på stora anläggningar av typ Gröna lund och Liseberg, men även på sådana ställen måste man naturligtvis se till att de som arbetar där inte blir hörselskadade.
Herr talman! Jag vill vitsorda att jag har icke direkt några praktiska erfarenheter i det här avseendet, men däremot kommer jag genom mitt engagemang inom Hörselfrämjandets riksförbund i kontakt med dessa problem och vet att det är fråga om verkligt stora problem. Att vi skall skydda dem som arbetar i sådana här lokaler är helt naturligt. Men det är lika naturligt att vi också skall ta hänsyn till de ungdomar som vistas där, för det blir til syvende og sidst samhället som får ta hand om dem när de en gång blir hörselskadade. Detta är ett allvarligt problem. När ungdomarna inte själva vill inse faran i att vistas i de här lokalerna, där det dock är fråga om sanitär olägenhet på grund av den höga bullernivån, så är det vår skyldighet att från samhällets sida se till att åtgärder vidtas. Det skall naturligtvis i första hand ske genom upplysning, och jag är glad och tacksam över att man har kommit så pass långt att man är beredd att gå med på att det skall finnas ljudbrytare, när ljudnivån överskrider ett visst antal decibel. Det är alltså vår skyldighet att verkligen se till att saken åtgärdas, innan skadan är skedd för ungdomarnas del.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig dels om jag anser det ur regionalpolitiska synpunkter riktigt att ge lokaliseringsstöd för att flytta ett företag från ett område med svag sysselsättning, dels om jag avser att vidta åtgärder för att trygga sysselsättningen i Grisslehamn. Bakgrunden till herr Strömbergs fråga är ett yttrande av arbetsmarknadsstyrelsen i ett lokaliseringsstödsärende. Ärendet skall avgöras av regeringen. Handlingarna i ärendet har nyligen kommit in till arbetsmarknadsdepartementet. Jag anser därför att jag inte bör kommentera det aktuella fallet. På den principiella fråga som herr Strömberg har ställt vill jag svara att jag inte anser det lämpligt att ge lokaliseringsstöd för att flytta ett företag från ett område med svag sysselsättning. Som svar på den andra delen av frågan vill jag framhålla att arbetsmarknadsmyndigheterna numera förfogar över betydande resurser som kan sättas in när arbetslöshet hotar. Om det blir nödvändigt kommer givetvis sådana insatser att göras också i Grisslehamn. Beträffande den aktuella delen av Norrtälje kommun vill jag dessutom erinra om de beslut som riksdagen nyligen har fattat med anledning av regeringens proposition om åtgärder inom skärgårdsområdena.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Ett litet företag kan ibland betyda mycket för en bygd. Finns det praktiskt taget inga alternativa arbetstillfällen kan betydelsen bli väldigt stor. Så är fallet i Roslagen och i Grisslehamn i Norrtälje kommun. Ligger sedan orten geografiskt ganska illa till och det inte finns andra arbeten i bygden runt omkring kan nedläggningen av det lilla företaget få stor inverkan. Att ett företag flyttar händer ju ibland, och skälen kan vara många. Men om ett företag med hjälp av statliga pengar skulle flytta från en ort med svåra sysselsättningsproblem till en annan ort, som kanske också den har sysselsättningsproblem, blir man ju förvånad. De statliga pengarna skapar ju i det fallet inga nya jobb. AMS-pengarna är ju till för att ge sysselsättning, inte för att flytta arbetstillfällen mellan olika bristorter. Nu har statsrådet här lämnat ett principiellt svar på min fråga, och det tackar jag alltså för. Jag är helt nöjd med det svaret. Från de regionalpolitiska synpunkter som jag företräder i egenskap av representant för det gamla Stockholms län, B län, som också omfattar Norrtälje kommun, ser jag det som ett helt riktigt och konsekvent svar. Jag noterar också med tillfredsställelse att sista delen av statsrådets svar har en positiv grundton samt att statsrådet utan att binda sig alltför hårt ändå visar på möjligheter att hjälpa en ort av den här typen. Men hur det nu än blir med beslutet i departementet har det inträffat någonting som har föregripit händelseförloppet. Företaget har nämligen råkat brinna ner, och resultatet blir väl nu att man flyttar under alla förhållanden. Lokalerna finns ju inte längre kvar. Och då uppstår ett problem för orten. Då undrar jag om det är möjligt att i det nya läget använda AMS-medlen och om statsrådet är beredd att försöka sätta in resurser för att klara situationen.
Herr talman! Vi har ju skyldigheter att hjälpa till i Grisslehamn, dels när det gäller det allmänna läget där, dels i den situation som nu föreligger. Men jag vill upplysa om att vi under de senaste åren ibland har vägrat medverka till utflyttning från Stockholmsområdet. Vi har haft praktiska exempel på företag som har gjort upp med kommunen men där vi sedan har sagt nej. Vi hade t.ex. ett företag som flyttade till Mora och då förespeglades lokaliseringsstöd, men regeringen sade nej. Det är vår principiella inställning. Om det emellertid skulle inträffa att ett företag av praktiska skäl vill flytta därför att man har en verksamhet på annan ort och om man då är beredd att själv skaffa fram motsvarande sysselsättning, så kommer frågan i ett annat läge. Om företaget så att säga garanterar lika mycket eller mer sysselsättning än man tidigare hade, då kan man diskutera frågan, inte annars.

326, och anförde: Herr talman! Herr Danell har frågat mig om jag anser att den svenska filmen inför HABITAT-konferensen ger en objektiv bild av hur landets kommuner bedriver markoch bostadspolitik. Vid FN:s HABITAT-konferens i Vancouver kommer konferensämnena att belysas med filmer och bildband. Markfrågorna kommer att ägnas en särskild punkt på dagordningen vid konferensen. I Sverige har vi successivt skapat en lagstiftning som ger förutsättningar för samhället och då främst kommunerna att skaffa sig ett allt fastare grepp om markanvändningen. Detta har skett under bred politisk uppslutning i riksdagen. Mot bakgrund av vad vi inhämtat under förberedelsearbetet för konferensen har vi bedömt det som intressant att redovisa för konferensdeltagarna hur gällande svensk lagstiftning kan omsättas i praktisk verklighet. Filmen visar därför hur man i tre expansiva kommuner använt sig av den existerande markpolitiska lagstiftningen samt de erfarenheter och lärdomar man därvid tillägnat sig.

Herr talman! Den film som det här gäller visar enligt ett från departementet utsänt pressmeddelande hur man i tre expansiva kommuner har använt sig av den existerande markpolitiska lagstiftningen samt de erfarenheter och lärdomar man därvid har tillägnat sig. Det är alltså inte fråga om en debattfilm. Den har ett friskt grepp men visar dess värre bara upp en — och en ganska ovanlig - kommunal markpolitik. Alla privata byggare och fastighetsägare uppträder i filmen i hög hatt och jackett, samtidigt som filmen naturligtvis återger några takter ur Internationalen. Filmen är kort och gott en skicklig propagandafilm för socialdemokratisk markpolitik med buskis och grova karikatyrer. Är detta verkligen ett vettigt bidrag till en FN-konferens? Om den skulle användas i en hemmadebatt hade det varit en annan sak. Min uppfattning är att filmen borde stoppas och inte följa med den svenska delegationen till Canada. I filmen medverkar tre kommunalpolitiker. Två av dem är socialdemokrater och representerar s-kommuner. Den tredje är från en kommun med klar borgerlig majoritet, men även hon är socialdemokrat. För att få fram en acceptabel oppositionspolitiker gick man för säkerhets skull till en s-kommun. De tre kommunalpolitikerna har mycket gemensamt, men det som dominerar är att alla hävdar att kommunerna skall äga marken. En av dem påstår att så måste det vara om man skall kunna styra exploateringen. Det är fel. Planmonopolet, som ingen ifrågasätter, ger kommunen alla möjligheter att planera samhället efter sina egna planer. Det finns många bevis på det. En annan av socialdemokraterna hävdar att kommunerna måste äga marken för att pressa priserna. Det är också fel. Många lågprisprojekt har genomförts utan att kommunerna har behövt lägga under sig all mark. En tredje politiker från Stockholm påstår bl.a. att det är oerhört viktigt att upprustningen av innerstan sker under samhällets ”absoluta ledning”. Vad ”absolut ledning” innebär kan man bara gissa sig till och förundras över när det gäller socialdemokrater från Stockholm. Han säger också att det finns krav från grupper och människor som vill att samhället skall gå in och ta över hus och mark för att de på ett rimligt sätt skall få vara med i beslutsprocessen. I Stockholm har vi väl snarare exempel på motsatsen: Människorna kräver att själva få äga husen och att inte socialdemokrater med hjälp av kommunister och förköpslag brådstörtat skall ta över. Herr talman! Min fråga, om den underliga och för landets flesta och borgerliga kommuner främmande politik som visas i filmen verkligen enligt statsrådets uppfattning kan anses vara representativ för svensk kommunal markpolitik, är obesvarad. Svaret som jag har fått, som jag formellt tackar för, är ett sammandrag av ett pressmeddelande som departementet gav ut i går. Jag vill fortfarande ha svar på min fråga: Är detta en objektiv bild av svensk kommunal markpolitik? En annan fråga: Varför vågar man inte låta någon icke-socialistisk politiker vara med i filmen?

Herr talman! Moderaterna har i Sveriges riksdag företrätt en helt annan markpolitik än de övriga partierna. Kort uttryckt skulle man kunna säga att moderaterna konsekvent har ställt upp på de stora markägarnas, för att inte säga markspekulanternas, sida. Men moderaterna och tidigare högern har lidit nederlag efter nederlag i fråga om de förslag de har lagt fram. Riksdagen har med stora majoriteter röstat ned de moderata förslagen. Redovisningen i filmen skall naturligtvis gälla den politik som riksdagen har beslutat om, för det mesta med 85-90 96 majoritet, inte den politik som riksdagen har röstat bort. En sådan redovisning av något som inte blev av har självfallet omvärlden inte något som helst intrsse av. Jag vill också konstatera — och det är viktigt — att det i den förberedande kommittén endast är moderaterna som har reserverat sig. Övriga partier och övriga deltagare i den förberedande kommittén har inte haft några invändningar när det gäller filmen.
Herr talman! Så här säger en av de socialdemokrater som deltar i filmen: När kommunen har fått äganderätten över marken så skall man också behålla den, och därför lägger vi ut den på tomträtt. Inget annat accepteras tydligen. Alla de tre kommunalpolitikerna förordar att kommunen skall äga marken. Nu är det faktiskt så att hälften av den här riksdagens ledamöter 1974 och även senare har hävdat att det skall vara valfrihet mellan tomträtt och äganderätt. Så här skrev mittenpartierna i sin reservation 1974: ”Lika uppenbart är att kommunernas valmöjligheter beträffande upplåtelseform bör tillämpas så att den enskilde kan välja den form som passar bäst, dvs. att det i samtliga kommuner även skall kunna erbjudas tomter med äganderätt.” Någon sådan synpunkt kommer aldrig fram i filmen. Man är milsvitt ifrån sådana tankegångar. Man framför en halsstarrig socialistisk markpolitik utan några som helst reservationer. Men bostadsministern har ännu inte svarat på min fråga. Om jag ett tag bortser från vilka möjligheter riksdagen har givit kommunerna att bedriva markpolitik frågar jag: Visar filmen den markpolitik som bedrivs i våra kommuner? Min uppfattning är att det gör den inte — den visar den markpolitik som socialdemokraterna vill skall bedrivas. Vore det inte riktigt och bra om en sådan här film, som nu skall representera Sverige vid en stor FN-konferens, visades för en stor grupp kommunalpolitiker exempelvis, eller varför inte rent av i TV, så att ett flertal får se vilket ansikte som bostadsdepartementet vill att Sverige skall visa upp för yttervärlden? Min fråga kvarstår: Överensstämmer den bild filmen ger med den svenska kommunala markpolitiken i dag?
Herr talman! Hur oöverlagt herr Danells inlägg är bevisas bäst av att han begär att bostadsministern skall se till att denna film visas i TV. Som riksdagsman borde herr Danell känna till att det har jag inget som helst inflytande över. Eftersom vi har en delegation med en mycket bred sammansättning och endast moderaterna i denna delegation har framlagt en reservation måste jag utgå från att filmen har ett brett stöd Sedan tror jag att herr Danell gör en mycket märklig bedömning av hur en internationell församling av FN-typ fungerar. Tror verkligen herr Danell att där sitter delegater från hela världen och säger: ”Aha, där står John-Olle och Nisse Yngvesson och talar om markpolitik?” Och utifrån detta skulle de då dra slutsatser om den socialdemokratiska politiken. De som medverkar i filmen presenteras inte som socialdemokratiska politiker, utan det är vad de säger som får tala direkt till dem som ser och lyssnar på filmen. Den politik som redovisas i filmen står enligt min bestämda uppfattning i överensstämmelse med vad den stora majoriteten står för, vilket denna riksdag kommer att bekräfta liksom tidigare riksdagar har gjort. Vad herr Danell vill är att man skall redovisa en sorts konservativ framtoning av markpolitiken. Och det har, det vågar jag påstå, omvärlden inget som helst intresse av. Det vore dessutom sakligt och principiellt felaktigt.
Herr talman! Jag vill naturligtvis inte visa någon ensidig icke-socialistiskt film om markpolitiken. Vad jag är ute efter är att man inom bostadsdepartementet, som trots allt jämte kommittén har hållit i trådarna vid framställningen av denna film, är så pass hederlig att man visar upp hur den svenska markoch bostadspolitiken fungerar i praktiken ute i våra kommuner. Detta struntar man i att göra. Vi har en majoritet av borgerliga kommuner i detta land. Som jag har sagt tidigare tycker hälften av ledamöterna i denna kammare att invånarna i kommunerna skall få välja mellan tomträtt och äganderätt och vill inte ha den ensidiga politik som framträder i socialdemokraternas film som nu skall visas upp för FN. Det är inte fråga om någon debattfilm, herr Carlsson, utan om en film som skall redovisa hur gällande lagstiftning kan omsättas till praktisk verklighet, enligt interpellationssvaret och det pressmeddelande som kom i går. I och med att man har valt den linjen skall man också våga tala om hur det verkligen ser ut. Man skall inte bara beskriva vad socialdemokraterna hemma i sina sängar ligger och drömmer om att kunna realisera med de möjligheter som nu finns i lag. Frågan om tomträtt eller äganderätt är intressant, och jag skall inte gå in i detalj på den. Uppenbarligen är det emellertid på det sättet att socialdemokraterna nu mycket hårt driver linjen att det skall vara tomträtt och inte äganderätt och att kommunerna skall äga all mark. Detta säger nämligen samtliga tre inblandade politiker i filmen. De är inte s-märkta, säger bostadsministern. Desto värre att man inte ens vågar tala om det. Jag frågar än en gång: Varför finns inga borgerliga politiker med i denna film?
Herr talman! Efter det att vi i riksdagen med stor majoritet har lagt fast en markpolitik som håller på att förverkligas — det finns praktiska exempel på det — och när vi har en kommitté med bred förankring bl.a. i de politiska partierna där moderaterna också blev isolerade, framför herr Danell sin klagovisa här i kammaren. Det måste vara ett uttryck för dåligt humör hos herr Danell. Jag konstaterar att när vi skall redovisa vår politik på detta område måste vi utgå från den linje som har lagts fast av den överväldigande majoriteten. Detta är uppenbarligen en uppfattning som delas av de övriga, eftersom moderaterna blivit isolerade i sin reservation. Jag tycker att det borde stämma herr Danell till eftertanke. Detta är icke en ensidig socialdemokratisk uppfattning, utan den delas av samtliga partier utom av herr Danells parti. Ni är isolerade i denna debatt och i sakfrågan. Det är det som återspeglas i filmen.
Herr talman! I den bostadspolitiska debatten i går sade jag att vi i det här landet faktiskt har en icke-socialistisk bostadsoch markpolitik ute i landet. Jag blev på den punkten inte motsagd, utan detta underströks tvärtom av inlägg från den icke-socialistiska sidan. Detta är en realitet, och det bör visas i en sådan här film. Jag har läst upp vilken politik vi, folkpartiet och centern vill ha när det gäller frågan om tomträtt eller äganderätt. Kvar står min fråga om detta är en riktig bild av hur svenska kommuners markpolitik fungerar. Den frågan vägrar herr statsrådet att svara på. Jag tycker att det är beklagligt att man skall visa fram tillfälliga idé politiska nycker i sketcher och burleska karikatyrer inför en stor internationell kongress i Canada.
Herr talman! Efter Danells senaste inlägg vill jag konstatera att det nog är tur för Sveriges anseende att herr Danell inte haft något inflytande över filmen.
Herr talman! Det framgår med all önskvärd tydlighet att vi borgerliga ”kommunalpolitiker runtom i landet — om jag nu för en stund får företräda dessa — inte haft något inflytande. Vi har inte ens fått göra en liten kommentar eller ge ett litet exempel på hur man kan bygga billiga och bra bostäder som folk vill ha dem och med redskap som inte alls behöver vara socialistiska. Den bilden får övriga FN-länder inte veta någonting om.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 30 gäller en fortsatt utbyggnad och en fortsatt förbättring av en av våra allra senaste socialförsäkringar, nämligen föräldraförsäkringen.

Som bekant är majoriteten av alla barn — jag tror att det gäller omkring 90 926 — mellan nio månader och sex år när de adopteras. Denna ringa generositet gentemot adoptivföräldrarna — en förutsättning för att ersättning skall utgå är att båda föräldrarna förvärvsarbetar — har utskottet förbytt mot en stor generositet. Utskottet har — under trycket av att det fanns motioner från de tre borgerliga partierna och även från vpk om en förlängning av ersättningstiden — enhälligt föreslagit att ersättning vid adoption skall utgå under sju månader t.o.m. barnets sjätte år. Om barnet är mellan sju och tio år skall ersättning från föräldraförsäkringen utgå i 45 dagar. En annan förbättring jämfört med regeringens förslag är att begränsningen på högst två månader i rätten att skjuta upp uttaget från föräldraförsäkringen, om barnet är sjukt t.ex. eller om föräldern är sjuk och därför inte kan ta hand om barnet, har tagits bort.

Det gäller även om den ordinarie vårdaren är en hemmahustru och hon blir sjuk och inte kan vårda barnet. Då kan mannen komma hem, överta vårdnaden och uppbära föräldrapenning. Slutligen är vi eniga om i utskottet att ytterligare ett förslag som har framställts från borgerligt håll skall genomföras, nämligen att föräldrar skall få rätt till resekostnadsersättning från den allmänna sjukförsäkringen när de besöker barn som vårdas på sjukhus. Alla resekostnader utöver 30 kr. skall ersättas. Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 30 visar alltså att moderaterna och mittenpartierna som så ofta förr framtvingat förbättringar av sociala reformer som regeringen presenterat i ganska ofullständigt skick. Jag kan inte undgå att konstatera den oerhörda skillnad som föreligger mellan moderaternas verkliga ansikte och den vrångbild av oss som inte minst Olof Palme visat fram i sitt förstamajtal. Hur var det med ATP-försäkringen t.ex., när en miljon pensionärer ställdes utanför? Alla handikappade ställdes utanför ATP. Hur mycket de än arbetade och hur mycket det än betalades avgifter för deras arbetsinkomster fick de inte tillhöra ATP. Inga hemmafruar fick tillhöra ATP. Tack vare moderaternas och mittenpartiernas kamp skall dessa saker utredas och förbättras. Delpensionen — likadant, egenföretagare som blir löntagare ställs utanför möjligheten att få delpension. En social reform, herr talman, blir ofta inte bra förrän moderaterna och mittenpartierna fått hyfsa till den. Det är den enkla sanningen, och det gäller även föräldraförsäkringen som vi talar om i dag. Jag sade att föräldraförsäkringen blivit avsevärt förbättrad. Den förbättringen har vi kunnat åstadkomma utan några särskilt stora kostnadsökningar. Men det återstår en del saker att rätta till innan vi moderater är helt nöjda med den här reformen. I reservationen 7 tar vi upp en liten detalj, nämligen rätten för en nybliven pappa att vara hemma även när första barnet kommer till familjen. Enligt propositionen får han vara det om det finns ett barn tidigare i hemmet att ta hand om, och han får vara det om modern är sjuk. Men vi tycker att pappan skall få möjlighet att vara hemma och ta emot sitt första barn även om modern inte är direkt sjuk. Hon kan vara svag. Många familjer får bara ett barn, och det kan vara roligt för pappan att då kunna vara hemma och ta emot det. Reservationen 6 från folkpartiet kräver i princip detsamma. Folkpartiet vill ha en lagstiftning omedelbart, medan vi vill ha en utredning av frågan. Det är enda skillnaden. Eftersom enligt vad jag tror folkpartiets reservation kommer att ställas mot utskottets förslag först, får vi moderater avstå i den voteringen. Men vi hoppas att folkpartiet stöder oss i den andra voteringen. ; I reservationen 8 föreslår vi att regeringen till höstsessionen skall lägga fram förslag om rätt till ytterligare en månads föräldrapenning, alltså en utökning från sju månader till åtta. Varför just åtta månader? frågar sig kanske någon. Ofta tar kvinnor med tungt arbete ut föräldrapenningen under två månader före nedkomsten. Det har de rätt att göra. Då är det alltså fem månader kvar efter nedkomsten som föräldrapenning kan utgå. Men att placera ett barn, som är under sex månader, på ett barndaghem är nästan omöjligt. Därför vill vi utöka denna bit med en månad, så att barnet blir sex månader och lättare att placera på ett barndaghem, när föräldern åter går ut i förvärvsarbete. Vi har ett mycket starkt stöd för detta krav. Både familjepolitiska kommittén och utskottsmajoriteten har samma uppfattning men vill vänta på ytterligare utredningar. Vi tycker emellertid att just en månads förlängd ersättningstid inte behöver utredas ytterligare. Den kan genomföras nu. Reservationen 10 handlar om fosterföräldrars rätt till föräldrapenning i 45 dagar, om båda förvärvsarbetar och barnet är mellan sju och tio år gammalt vid ankomsten till familjen. Mellan sju och tio års ålder är det fråga om skolbarn, och det kan vara praktiskt om föräldrarna får ta ut halv ersättning från familjeförsäkringen under den tid barnet går i skolan och då såsom kompensation i 90 dagar i stället för i 45. Det blir exakt samma kostnad. Det skulle göra försäkringen mer smidig och anpassningsbar till förvärvsarbetande föräldrar med barn i skolan. Vidare pekar vi på den skillnad som föreligger i rätten till ersättning från denna försäkring mellan biologiska föräldrar och fosterföräldrar, när inte båda makarna förvärvsarbetar — alltså när det finns en hemmafru, vilket ofta är fallet i familjer. Om hustrun — vilket är mycket vanligt - är hemmafru utan inkomst eller har ett deltidsarbete med en inkomst som ger lägre sjukpenning än 25 kr. om dagen, får hon i alla fall 25 kr. om dagen. Det är det s.k. garantibeloppet. En biologisk moder som inte har någon inkomst får 25 kr. om dagen i sju månader medan en adoptivförälder utan inkomst får 25 kr. om dagen i bara 20 dagar. En adoptivförälder som har en högre inkomst får ersättning i sju månader, men vid låg inkomst utgår ersättning i bara 20 dagar. Det är inkonsekvent, och vi anser det egendomligt att vi moderater har blivit ensamma om just denna reservation. I reservationen 12 framhåller vi att de deltidsarbetande har en oförmånlig situation i socialt hänseende, bl.a. när det gäller sjukförsäkring och ATP. Eftersom ersättning från föräldraförsäkring inte utgår annat än om föräldern avstår från arbete för att vårda barnet — bortsett från garantibeloppet — blir den som arbetar två till tre dagar i veckan underkompenserad från föräldraförsäkringen. Vi föreslår därför att fru Troedssons motion, som behandlar de här problemen, skall överlämnas till familjestödsutredningen. Vårt krav i reservation nr 8, att föräldrapenningen skall kunna utgå under åtta månader i stället för sju vid ett barns ankomst till familjen, har föranlett fru Håvik att avge ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet. Hon vill också gärna ha åtta månaders ersättning men vill i enlighet med Camilla Odhnoffs egendomliga förslag i familjestödsutredningen ha dessa åtta månader kvoterade, så att ingen förälder skall kunna få ta ut mer än sju månader. Är hustrun hemma i sju månader först, så måste hon sedan byta med sin man sista månaden för att få ut föräldrapenning för den. Jag tycker att det är ett mycket egendomligt förslag. Om maken är sjöman och befinner sig på andra sidan jordklotet, skall han då resa hem för att familjen skall få rätt till föräldrapenning den åttonde månaden? Nu kan ju fru Håvik eller fröken Mattson eller vem det nu blir som kommer att prata för förslaget säga att så benhårt kommer vi inte att tolka bestämmelserna, utan i ett sådant fall kan samma förälder få ersättning i åtta månader. Men det återstår ett problem. Hur blir det om hustrun inte har någon arbetsinkomst utan bara 25 kr. om dagen i garantibelopp? Vad händer då? Jo, då får mannen också bara 25 kr. om dagen, om han stannar hemma för att sköta barnet. Förutsättningen för att han skall få mera från sin egen sjukförsäkring är ju att hustrun är försäkrad för mer än 25 kr. per dag. Det här gör förslaget ännu mer egendomligt. Mannen kan inte vara hemma en månad mot en ersättning av 750 kr., för det kan familjen inte leva på. Hur skall man då förfara enligt socialdemokratisk modell? Det egendomliga förslaget om kvotering är väl tillkommet enbart med tanke på familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar, men i så fall skapar man ingen rättvisa. Då diskrimineras hemmakvinnorna, för efter vad jag förstår kan föräldrapenning för den åttonde månaden aldrig komma i fråga till en familj där enbart mannen förvärvsarbetar. Här har, tycker jag, dogmatismen fått gå före omtanken om barn och familj. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer som är undertecknade av mig och herr Fridolfsson.